Herr talman! Jag skall be att få börja mitt anförande med att instämma med budgetministern. Jag är alldeles överens med honom om att det går sakta att komma fram för den borgerliga regeringen. Men en del av den debatt som förts här i dag — och då framför allt herr Bohmans resonemang om ansvaret för den tidigare politiken — ter sig ganska obegriplig om man inte ser den mot bakgrund av den debatt som fördes i valrörelsen 1976. Det var ju faktiskt så att socialdemokratin, som då satt med ansvaret, gick ut i valrörelsen och varnade för de ekonomiska problem som vi visste låg tramför oss, medan däremot oppositionen tämligen ansvarslöst gav löften både till höger och till vänster och på så sätt otvivelaktigt lyckades förvirra och förvilla en del människor. Det är mot den bakgrunden man skall se påståendena om vårt ansvar för den nya regeringens misslyckande. Jag skulle vilja ta upp ett tema som flera av talarna varit inne på i dag, nämligen det evigt omdebatterade höga kostnadsläget. Man får för sig att det är någonting abstrakt som egentligen inte angår människorna. Men det är något annat om man ser på vad detta höga kostnadsläge innebär och på den nästan envetet inriktade attacken mot vissa orsaker till detta kostnadsläge. Finansdebatt Finansdebatt 120 Det är på tre punkter som man markerat gör insatser från regeringens sida och vill lägga den största skulden till våra balanssvårigheter. För det första är det lönerna. Det är riktigt att vi har haft Europas högsta löner. Men där lyckas ni ju rätt bra. Får ni hålta på ett tag till har ni väl fått ner lönerna på en nivå ungefär vid — nej, jag skall inte säga vad jag tänkte. Ni kan nog lyckas om ni håller på. För det andra är det de kostnader vi lägger på produktionen för vårt väl utbyggda sociala samhälle med sjukvård och utbildning — i bred mening sociala avgifter som tas ut ur produktionen. Där har ni varit försiktiga. Men otvivelaktigt börjar man även att röra sig på det området för att hitta möjligheter att spara pengar och pressa ner kostnaderna. Det finns ett tredje område som jag törs säga har spelat en stor roll för en snabb kostnadsutveckling i Sverige under efterkrigstiden. Det är den medvetet inkomstutjämnande politik som har förts av den socialdemokratiska regeringen. Det var någon som sade i debatten —- jag minns inte vem — att vi sannolikt har kommit längre i inkomstutjämning än vad något av de andra moderna västliga industriländerna har gjort. Det är säkert riktigt. Därmed inte sagt att vi har kommit så långt som man rimligtvis bör komma när det gäller en inkomstutjämning och när det gäller att åstadkomma ett större mått av rätl visa. De åtgärder som den borgerliga regeringen har satt in har. som jag sade nyss, I denna mening varit lyckade. Framför allt genom devalveringarna, genom skauer och avgifter har man lyckats sänka den reella köpkraften. i första hand hos de stora löntagargrupperna. Vidare har man inte minst genom pressen på kommunerna sett till att utvecklingen på det sociala området har stannat av, i vissa fall faktiskt börjat gå åt andra hållet. Men det allra allvarligaste, enligt min mening, är att man har lyckats kanske allra bäst när det gäller att ändra huvudlinjen i socialdemokratins politik. nämligen att verka för en samhällsutveckling i riktning mot ett större mått av ekonomisk utjämning och jämlikhet. Det kostar att jämna ut inkomster. Under de senaste tio åren har den solidariska lönepolitiken medfört att stora grupper, som lönemässigt varit eftersatta, har fått sitt relativa läge betydligt förbättrat. Det gäller framför allt två stora grupper men många små dessutom. Den ena stora gruppen är vårdpersonalen och den andra är de i handel och annan service anställda. Bägge har varit exceptionellt lågbetalda.

Den välbehövliga och långt ifrån färdiga höjningen av lönerna för de människor som arbetar i vård — samhillsanställda i kommuner och landsting = har lett fram till mycket kraftiga skattehöjningar. Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att det i huvudsak är lönelyften i vården som har medfört de kraftiga höjningarna av landstingsskatten. Ni säger nu att det har varit nödvändigt att pressa tillbaka, att stoppa utvecklingen. Alla måste vi, säger ni, hjälpa till och försöka att tillsammans ta oss ur den besvärliga situation vi nu är i. Ni kräver solidaritet av dem som behöver solidaritet. Ni gör det stora, oförlåtliga misstaget att dela nationen och kräva offer av den ena delen men låta en annan del tämligen hyggligt slippa undan. Antagligen har ni förläst er på Red Top i Dagens Nyheter. Han uttryckte det hela så: Om nu ändå några skall ha det besvärligare i samhället är det väl bäst att klippa till dem som har det besvärligt förut. De är ju vana vid det. Jag tror att det är nödvändigt att uppmärksamma inte bara er utan alla människor i vårt land på att det som sker är ett brott mot de löften ni har ställt ut tidigare, senast i valrörelsen, men framför allt för centerpartiets del under en lång period. Det är er skattepolitik och det av er mer eller mindre inspirerade motståndet mot låglönesatsningar i avtalsrörelsen, det är ert sätt att hantera politiken som har gett det här resultatet. Det kallas Bohmans svångremspolitik eller svältremspolitik. Jag tycker det är utomordentligt orättvist. Gösta Bohman sitter med sina moderata medarbetare i en minoritet i denna regering. Den vilar, får vi höra högtidligen, på mittenpolitikens grund. Det är inte så mycket kvar av mittenpolitiken — den ena halvan har hoppat av och den andra spelar mest den osynlige mannen. Det är väl det som gör att Gösta Bohman kommer aut synas och får bära detta.

Ingemar Mundebo säger att det förslag man har lagt om en indexreglering av skatterna i själva verket bara innebär ett låsande av eu skattetryck vi har, men jag tycker det är en orimlig utgångspunkt att låsa skatterna vid den fördelning vi har.

Det innebär alltså att om man sänker skatterna för dem som har det hyggligast i samhället — och det är de som drabbas hårdast av marginalskatt — men ändå tar ut lika mycket skatt så tvingas man ta ut en merdel av dem som har lägre inkomster. Det är en djupt orättfärdig politik ni för. Det är måhända nyttigt i den meningen att det blir svårt i fortsättningen för er att gå ut och påstå — jag tänker närmast på mittenpartierna — att det är ni som tillvaratar småfolkets intressen. Ni skulle kanske börja tänka litet mera på era egna väljare och mindre på kärnorna i partiet. Jag kan undanta folkpartiet. för där är det svårt att upptäcka någon kärna. men det gäller för de andra partierna och kanske framför allt för centerpartiet. Den allvarligaste invändningen mot ert sätt att försöka komma ut ur det ni kallar en kris är emellertid att ni så en vetet inriktar er på kostnadsläget med en Finansdebatt Finansdebatt konservativ politik. Det finns faktiskt andra vägar. Vi måste bryta den stagnation som hela vårt ekonomiska liv har hamnat i. Det blir svårt. Därför att förtroende för en regeringen — vilket ger förutsättningar att få gång på ckonomin och allt i sam hället — är i mycket en psykologisk fråga. Ni har I dag inte det förtroende som jag tror är behövligt för att vi skall klara av att få i gång aktiviteten igen. Ni har det definitivt inte hos löntagarna. Dess värre håller ni också på att förlora förtroendet hos era cgna uppdragsgivare, hos era egna grupper. Det hänger samman med något som det också finns anledning att vara starkt kritisk mot i ert sätt att lägga upp politiken — förhalandet, svårigheten att komma fram till beslut. Det leder de facto fram till någonting som I praktiken närmar sig handlingsförlamning. Vi upplevde ett praktexcmpel på det i går. I de tidiga nyheterna fick vi höra ekonomiministern berätta att läget i energifrågan är sådant att nu har vi ett underlag som gör det möjligt för oss att fatta beslut. Strax efteråt blev han dementerad av sin statsminister som sade att det här är inte alls något färdigt förslag utan bara ett delförslag och att det inte alls räcker för att ligga till grund för beslut. Så framtonar regeringen i ett läge där de allra flesta här i landet — av olika skäl, det medges — intensivt väntar på ett besked om hur den framtida svenska energipolitiken kommer att se ut. Det gäller inte minst dem som har det direkta ansvaret för att få fart på näringsliv och ekonomisk verksamhet. Hur kan ni begära att företagare och löntagare skall ha förtroende för er när ni inte kan komma fram till beslut i viktiga frågor? Vi har diskuterat olika orsaker till att sparandet och investeringarna sjunker. Budgetministern sade att socialdemokraterna inte visar någon bättre väg. Detaljer och siffror kan diskuteras, Ingemar Mundebo,. men om socialdemokraternas förslag och samlade politik genomförs får vi obetingat en starkare budget. Vi visar väg mot en annan politik, en politik som gör det mindre svårt för andra än staten att komma åt de medel som finns tillgängliga på kapitalmarknaden. Har ni förresten funderat över om den utformning av er politik som har tvingat ut företagen på den internationella marknaden för att ta upp lån kan ha påverkat benägenheten att göra investeringar med lånta medel? Om den bristande fastheten i er politik leder fram till återkommande devalveringar skulle en mycket besvärlig situation skapas för de företag Som tar era uttalanden ad notam och lånar pengar utomlands. Jag tror alltså att det behövs en större fasthet i den ekonomiska politiken för att skapa tilltro till statens, enkannerligen regeringens, förmåga att leda landet med en vettig politik. Men jag tror att det behövs vtterligare någonting, och här vänder jag mig i första hand till industriministern. Många människor skulle vilja se ett litet större mått av fantasi från regeringens sida när det gäller att hantera de oerhört komplicerade problem som sammanhänger med att statliga satsningar görs så att de får en långsiktig positiv verkan. Utan att vara elak vill jag påstå att er politik — och enkannerligen industriministerns — mera påminner om patologens än medicinarens jobb. Det analyseras, det tas prover och det skärs i vävnader. Men vad som vill till. det är att bryta mot den konservativa synen att ni kan lösa detta lands problem bäst genom att pressa ner lönerna. genom att sänka standarden för småfolket och genom att stoppa utvecklingen mot en fortgående inkomstutjämning. Ni måste välja en annan väg. För den krävs fantasi och en målmedveten och samlad satsning på de områden där vi kan antas ha en möjlighet att hävda oss framöver.

Jag vill bekänna att jag tror att vi med det svenska näringslivet och den gemenskap som där finns mellan företag, företagare och anställda är mäktiga att bryta oss ut ur den förlamade situation vi hamnat i. Regeringen borde ta ad notam de förslag vi fört fram om strukturfonder och löntagarfonder. I det sammanhanget vill jag säga att det egentligen är generande att ett statsråd står och beskriver vårt förslag till strukturfond för näringslivets främjande som enbart varande en pålaga. Det är ju tvärtom så att vi försöker rätta till de misstag som regeringen har begått när den, som Kjell-Olof Feldt uttryckte det, strött ut pengar på ett sådant orimligt sätt att en stor del av det statsstöd som givits till företagen hamnat där inget stöd behövts. Fortfarande är huvuddelen av det svenska näringslivet vinstgivande och går hyggligt, för att inte säga mycket hyggligt i många fall. Vad vårt förslag handlar om är att den avgift som tas ut ur alla företag återgår och sätts in på de områden där stöd behövs men framför allt på de områden om vilka man kan säga: Här lönar det sig att satsa! När jag talar om fantasi menar jag att man bör göra en satsning som inriktas just på de komplicerade produkter som kan bära våra nuvarande och framtida kostnader. Men detta kräver två saker av dem som är politiskt ansvariga. För det första krävs det som sagt fantasi och djärvhet. För det andra — och det är ännu viktigare — krävs att man inte är så förblindad av liberal teori att man inte använder sig av den utomordentliga möjlighet till samordning som innehavet av regeringsmakten innebär. Ni har möjligheten, men ni saknar viljan, intresset och —- tyvärr verkar det så — också den gestaltande fantasi som behövs för att klara detta. Jag är överlygad om att om vi finge chansen skulle vi åstadkomma en effektivare satsning i samarbete med näringslivet. Det kanske förvånar någon här att socialdemokratin talar om samarbete med näringslivet, men det är i så fall enfaldigt. Hur skulle vii vårt samhälle ha nått dithän där vi nu är utan att ett samspel hade förekommit inom ramen för blandekonomin mellan de politiskt ansvariga och dem som arbetar inom näringslivet? Och hur tror ni att det skulle ha sett ut, om inte fackföreningsrörelsen varit beredd att långsiktigt engagera sig politiskt? Den visar på nytt sin vilja att engagera sig för att lösa problemen. Jag är övertygad om att vi, om en riktig politik fördes, på nytt skulle få en period av långsiktig tillväxt som den vi hade under socialdemokraternas 44 år långa regeringsinnehav, dvs. produktionen skulle fördubblas vart tjugonde år. Men vi når inte dit om inte regeringen backar ut Finansdebatt bu tv Finansdebatt ur sin dogmatiska liberalism och utnyttjar de möjligheter som regeringsinnehavet innebär. Dessutom måste ni föra en politik som gör att ni kommer på talefot med stora folkgrupper och inte bara med dem som nominerar er.

Herr talman! Arne Pettersson måste ha fått några av Carl-Henrik Hermanssons överblivna fabler. Han visar en betydande förmåga att berätta sagor. Men jag måste nog ändå säga att Carl-Henrik Hermansson är bättre på att berätta. Det finns mera av innehåll och poäng i hans fabler än i Arne Petterssons sagor. Jag skall ta upp tre saker. Arne Pettersson säger att regeringen har pressat ned kommunerna. Nu ligger som Arne Petersson vet den kommunala konsumtionstillväxten på en mycket hög nivå. Det har den gjort under flera år och det kommer den att göra också i år. Hur mycket högre bör enligt Arne Pettersson nivån ligga, eftersom vi har pressat ned den så lågt? Och hur vill Arne Peuersson finansiera denna högre nivå? Genom ännu högre kommunalskatter? Det räcker alltså inte med närmare två kronor i genomsnittlig kommunalskattehöjning under 1978. Hur mycket mer vill Arne Pettersson höja momsen, eller vilka andra lösningar vill han föreslå? Vi talar inte om de behov som vi vill tillgodose ute i kommunerna — det finns många sådana. Socialdemokratins insatser har nämligen inte gjort att det är så bra ställt i vårt samhälle som Arne Pettersson och utskottsreservanterna gör gällande. Hur mycket mer vill då Arne Pettersson satsa, och hur vill han finansiera denna ökade satsning? Jag skulle vilja få ett svar på det, inte i form av en miingd ord och undanglidningar och svepande formuleringar, utan med några siffror. Det andra jag vill ta upp gäller inflationsskyddade skatteskalor. Det handlar inte på något sätt om att låsa våra skatter. Självfallet har regering och riksdag att besluta om hur man vill att våra skatter skall se ut det ena och det andra året. Vad det handlar om är att vi inte passivt vill låta inflationen urholka de politiskt beslutade skatterna. Socialdemokraternas alternativ. för det tredje, skulle betyda en starkare budget, säger man. Ja. det gör det kanske med ungefär en miljard kronor. Men Jag vill inte se det som en särskilt imponerande kraftprestation i en budget som omfattar ungefär 150 miljarder kronor. Jag medger gärna att budgeten på så vis är ungefär I miljard starkare. Men det medför betydande risker för samhällsekonomi och sysselsättning att uppnå den pganska måttfulla förstärkningen. Svenskt näringsliv, svenska företagare och svenska löntagare hade fått arbeta med ett 20 24 högre kostnadsläge, om Arne Pettersson fått vara med och bestämma den ekonomiska politikens utformning. Han har nämligen mycket bestämt avvisat de växelkursförändringar som har skett. och han har stött en rad förslag om ökade avgifter och skatter. Kort sagt hade vi nu fått arbeta med ett kostnadsläge som varit ungefär 20 ö högre. Läget kan förändras genom utvecklingen i andra länder, men vi talar om det läge som rått och ännu råder. Hur skulle vi kunna sälja mera och skapa flera nya jobb i en sådan situation? Det vore intressant om Arne Pettersson ville berätta detta — inte i form av sagor utan genom konkreta illustrationer.

Herr talman! Det är möjligt att jag är en dålig berättare. Jag skall inte värdera Ingemar Mundebo såsom berättare, men såsom matematiker är han rätt lustig. Han hugger till och påstår att vad jag här har sagt skulle ha lett fram till en 20 26 högre kostnadsnivå. Eftersom budgetministern ju är specialist på att exercera med siffror, kanske han är vänlig och efter mitt anförande berättar varifrån han har fått siffran 20 25. Jag vet inte vad Ingemar Mundebo gjorde medan jag talade, men det är möjligt att han satt och tänkte på några andra sagor. De senare två tredjedelarna av mitt anförande var nämligen ett försök att berätta hur jag ser på möjligheten att ta oss ut ur den stagnation eller, rättare sagt, ullbakagång som är ett faktum. Jag vill påminna budgetministern om att det är första gången sedan 1930-talet som konungariket Sverige har gått med förlust. Det är herrarna som har lett ruljangsen under den tiden. Ingemar Mundcebo frågade vad vi skall göra för att ge kommunerna en chans. Vad jag menade med pressen på kommunerna är den hårdhet i formuleringarna som ständigt återkommer från regeringen när det gäller det kommunerna anser vara naturligt, nämligen behovet av en expansion. Jag skall tillägga att hur bra vi än lyckas med näringspolitik och industripolitik är ett alldeles säkert, nämligen att vi den vägen inte kommer att lösa svenska folkets sysscelsättningsproblem. Vi får om en stund höra Nils Åsling tala om de 400 000 nya jobben och de 270 000 jobb som skulle ha skapats inom industrin. Men de kommer inte att finnas där. Om de svenska kommunerna skall kunna hålla kvar sin service på nuvarande nivå, behöver under en femårsperiod ca 70000 människor ytterligare anställas. Skall kommunerna leva upp till sina planer behövs 150 000. Skall man svara upp emot behoven behövs det i kommunerna ytterligare en kvarts miljon anställda. Och om vi med heder skall skilja oss från den politiska uppgift vi är satta att sköta, skall vi hjälpa kommunerna att se till att de människor som är och blir utan arbete sätts in på den viktiga uppgiften alt sköta service i kommunerna.
Herr talman! Bara ett kort svar och ett kort konstaterande. Svaret gäller de 20 25 varmed vårt kostnadsläge hade försämrats om Arne Pettersson hade fått bestämma svensk ekonomisk pohtik. Det har skett tre växelkursjusteringar. Det motsvarar ungefär 15 26. Socialdemokraterna har lagt fram ewt antal förslag om nya och höjda avgifter. Det motsvarar 5 ?ö — om vi skall vara riktigt noga. Arne Pettersson, skall jag medge att det motsvarar 4,5 96. Tillsammans blir dei alltså 19.5. men sedvanlig matematik medger en avrundning till ca 20 i eti sådant fall. Och så ett konstaterande. Jag fick inte veta hur mycket högre den Finansdebatt Finansdebatt kommunala konsumtionstillväxten skulle vara, hur mycket mera kommunalskatter och moms skulle höjas och vilka nya skatter och avgifter vi eventuellt skulle få. Jag fick inte veta det, och uppriktigt sagt. herr talman, hade jag nog inte väntat det heller.

Herr talman! Pet skulle vara ganska lärorikt för mig att få höra hur underlaget ull de i och för sig riktiga beräkningarna har tagits fram. Jag vill påminna budgetministern om att jag talade om konsekvenserna av devalveringarna. Jag svarade på samma sätt som Kjell-Olof Fetdt gjorde i förmiddags: Ingen kan i dag avgöra om devalveringarna har varit riktiga eller inte. Men det faktum jag talade om var att devalveringarna har inneburit en reell standardsänkning för de svenska löntagarna — inflationseffekten har åstadkommit detta. Det finns ingen som helst grund för att säga som Ingemar Mundebo gör att våra förslag skulle ha inneburit en ökning av kostnaderna med 20 2. Ingemar Mundebo frågar: Hur mycket skulle kommunalskatten höjas och hur mycket skulle omsättningsskatten höjas? Låt mig säga att skulle kommunerna få möjlighet att driva en politik som svarar mot människornas krav på kommunerna — jag tänker då mest på den grundläggande vården, dvs. att gamla människor inte skall behöva läggas i säng kl. 15 osv. — så torde det röra sig om ganska kraftiga satsningar. Men det viktiga som jag har försökt säga både i mitt första anförande och i mitt andra inlägg är: Bryt med den sterila syn som ni har! Försök att förena er med oss i en positiv framtidssyn och försök att göra någonting för att bryta den stagnation som i mycket är en produkt av er ovilja eller er oförmåga att handla. Jag talade i tio minuter på det temat tidigare. Det är fruktlöst att tro att man kan lösa problemen på det sterila sätt som Ingemar Mundebo använder som utgångspunkt för diskussionen här. Vad som behövs är att få i gång tillväxten igen. Jag vet att för Ingemar Mundebo är tillväxt inte något fult ord. men det är det för andra i hans närhet. Och det viktiga i sammanhanget är ju detta, att om vi skall lyckas att få de människor ut ur den gamla svenska fattigdomen som ännu lever kvar i den, så vill det till att vi för en annan politik som leder tll en förstärkning av den ekonomiska basen. Och ur denna förstärkta ckonomiska bas, Ingemar Mundebo, skall vi ta de pengar som kommunerna behöver!
Herr talman! Den här gången skall jag göra en ännu kortare kommentar, eftersom jag ännu inte har fått något klart besked på mina klara frågor om Arne Petterssons syn på kommunerna.

Sedan vet vi att det finns en annan sida av växelkursförändringarna, nämligen de effekter som de får på priser inom landet. Dess värre är det så att flera av våra ekonomisk-politiska åtgärder inte bara har en enda effekt. Men en effekt är otvetydig — nämligen att våra företag genom regeringens ekonomiska politik nu kan gå ut på världsmarknaden och konkurrera på en 20 26 fördelaktigare prisnivå. Får jag slutligen bara säga att jag har en positiv livssyn och en stark tro på ekonomin.

Herr talman! Regeringens finansplan, finansutskottets betänkande och oppositionens reservation till detta betänkande dröjer i allt väsentligt vid stabiliseringspolitikens centrala frågor, som också har varit föremål för en ingående debatt här tidigare. Nödvändigheten av att hålla tillbaka den privata konsumtionen, att målmedvetet prioritera näringslivets investeringar och att fortsätta kriget mot inflationen är centrala uppgifter. Man får det intrycket av debatten här att oppositionen nu också tvingas erkänna att regeringens politik i dessa avseenden börjar ge avsedd effekt. Arne Petterssons anförande nyss var från den synpunkten intressant. Med sedvanlig vältalighet försökte han blanda bort korten och ta upp relativt perifera frågor för att glida över de centrala frågeställningarna i detta problem. Han framhöll också att socialdemokratin i valrörelsen 1976 varnade för de ekonomiska problemen. Ja, det var väl i så fall i någon bisats som man gjorde det. Min fråga till Arne Pettersson är därför: Om man var medveten om allvaret i den ekonomiska situationen, varför ville man då inte fullfölja den uppgörelse om stabiliseringspolitiken som träffades i finansutskottet i november-december 1975 och som socialdemokratin våren 1976 sade nej till? Jag vet att Gunnar Sträng inte tycker om att jag påminner om den här uppgörelsen. Men Arne Pettersson var ju i egen person med om denna ärofulla uppgörelse och kan väl inte förneka dess förekomst. Min fråga är: Varför ville man inte fullfölja detta, om man var medveten om att Sveriges ekonomi belann sig i en så allvarlig situation? När Arne Pettersson säger att t.ex. vi i centerpartiet skulle vara emot låglönesatsningar vill jag parentetiskt framhålla att detta är en grov förvanskning av det verkliga förhållandet. Jag tycker över huvud taget att Arne Petterssons karakteristik av inkomstutjämningen och av den politik som bedrivs inom ramen för avtalsrörelserna är märklig. Deua blir närmast en kritik mot arbetsmarknadens parter. För min del har jag fullt förtroende för arbetsmarknadens parter och har därför ingen anledning att ta upp den kritiken till närmare granskning. Om man då analyserar oppositionens positioner från finanspolitiska synpunkter blir inte det intryck man får av oppositionens linje särskilt imponerande. Den är i varje fall inte särskilt framåtsyftande, och kritiken här i Finansdebatt Finansdebatt dag ger ju undertag för det omdömet. Man har uppenbart stått inför tvånget att markera en egen linje. Men man har inte varit särskilt framgångsrik när det gällt att odla sin särart. Det kan vara en Intressant iakttagelse, och det vittnar om de problem det här rör sig om. Det karakteristiska inslaget i oppositionens linje är väl — och det har Arne Pettersson vitsordat — att man säger nej till de skattejusteringar som torde bli ett ofrånkomligt inslag också i kommande avtalsrörelser. Ett problem i den ekonomiska debatten är — och det har demonstrerats här i dag — att man alltför lätt bortser från hur lång tid det tar för åtgärder och händelser att slå igenom och få full effekt på ekonomin. Så förhåller det sig exempelvis med den s.k. kostnadskrisen, där 1975 och 1976 års dramatiska kostnadsutveckling i industrin ännu under 1978 kommer all lägga nya procenttal till inflationen. Detta sagt utan att kasta skulden på någon bestämd grupp eller på någon bestämd organisation. Det är bara ett konstaterande av kalla fakta. : Så förhåller det sig också med verkningarna av de eckonomisk-politiska åtgärder som regeringen vidtog under förra året för att återställa den ekonomiska balansen här i landet. Regeringen har inom sitt ansvarsområde sökt trygga en gynnsam utveckling av den svenska konkurrenskrafien. Genom att knyta kronan till cen korg sammansatt av valutorna i vår utrikeshandel har vi skyddat de svenska priserna från att åka snabbhiss uppåt med den tyska marken. Bara sedan valutabeslutet i augusti har Sverige sluppit att skriva upp sin valuta med de 5 å 6 25 som hade blivit en följd av en fortsatt bindning till D-marken. Utsikterna för 1978 är dock ingalunda lysande. Resursutnyttjandet i industrin är lågt. samtidigt som överkapaciteten dess värre i stor utsträckning befinner sig inom andra branscher än de som i första hand kan förväntas bli föremål för ökad efterfrågan när konjunkturen förbättras. Men samtidigt finns det en rad positiva omständigheter som direkt sammanhänger med resultaten av den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Några av de viktigaste näringspolitiska avgörandena har redan träffats eller är omedelbart förestående. Krisbranscherna har inventerats, och många av de kostnadskrävande åtgärder som erfordrats är redan vidtagna utan onödig tidsutdräkt. Ett annat viktigt inslag är neddragningen av lagren i näringslivet. Avvecklingen av Övernormala lager motsvarade under 1977 hela nedgången i bruttonationalprodukten. och allteftersom lagren under innevarande år kommer i normal nivå uppstår ett ökat behov av att fylla på lagren. På den vägen kan man skapa nya sysselsättningsmöjligheter. Man kan alltså utan att ta till överord säga att framtidsperspektiven ljusnar - om än rätt försiktigt. Konjunkturbilden är naturligtvis splittrad i hela världen, men allt fler faktorer pekar dock på en ökad aktivitet. Det finns anledning att under nästa år räkna med en markerad uppgång. Vi märker hur aktiviteten nu ökar i västtysk ekonomi. Uppgången i Storbritannien är väl dokumenterad, och även om det finns motsägelsefulla detaljer i amerikansk ekonomi råder det dock inget tvivel om att USA kommer att ge betydande draghjälp till världsekonomin under det närmaste året. Detta har börjat sätta sina spår också här och var i svensk exportindustri. Det finns anledning att räkna med att volymökningen när det gäller exporten drar med sig vissa ökade investeringar. Detta är med tanke på investeringsutvecklingen under fjolåret mycket angeläget. Även om exportindustrin alltså bara är en del av svensk ekonomi finns det anledning att räkna med vissa spridningseffekter, men naturligtvis — och det konstaterandet måste man göra —är stagnationen i den inhemska konsumtionen en starkt tillbakahållande faktor i det här läget. Den expansion vi har att räkna med kommer alltså framför allt inom den exportinriktade industrin. Det finns då anledning att dra vissa slutsatser av detta. Den första är att trots uppgången kommer våra akuta företagsproblem att leva vidare under detta år och i vissa branscher också under nästkommande år. Den utdragna lågkonjunkturen har skapat så djupgående likviditets och soliditetsproblem i företagen att det tar tid innan företagen återvunnit sin balans. På sina håll har det funnits ideologiska hämningar när gällt att diskutera företagens vinst och företagens ekonomiska utveckling. Kanske har den här lågkonjunkturen bland mycket annat bidragit till att öka förståelsen för den . självklara sanningen att det är vinstrika företag — de må befinna sig i statlig eller privat ägo - som har möjligheter att trygga sysselsättningen och generera kapital för vidareutveckling. Den lärdom man kan dra av detta är att företagens motståndskraft har varit alltför dåligt utvecklad. Till detta kan naturligtvis sägas att konjunkturen medfört extrema påfrestningar utan motsvarighet tidigare under efterkrigstiden. Mot dessa extrema påfrestningar har det inte funnits möjlighet att säkra företagen genom att under goda tider ackumulera vinster. Man kan betrakta detta som ett politiskt faktum, bl.a. när det gäller aspekterna på utjämningspolitiken. Men varför har då samhällets beredskap i det här läget varit så dålig? Trodde möjligen den förra regeringen på de s.k. självläkande krafterna? Det ser inte bättre ut. Det är det intryck jag fått sedan jag konfronterats med industriproblemen sedan oktober 1976. Nu kräver Arne Pettersson djärvare grepp, en satsning på framtidsprodukter och på utvecklingsdugliga industrigrenar. Han säger också att vi strött pengar omkring oss till näringslivet. Jag vill då fråga: Vilka insatser i svenskt näringsliv skulle Arne Pettersson vilja ha ogjorda i dag? Är det satsningen på svenskt stål som Arne Pettersson ifrågasätter? Eller är det satsningarna på varvsindustrin och tekoindustrin? Det är väl lämpligt att en beskyllning för att vi strött pengar omkring oss preciseras, så att vi vel vilka industrier som Arne Pettersson anser att vi har salsat för mycket på. Jag väntade mig naturligtvis också att Arne Pettersson skulle komma med de förlösande råden och peka på vilka framtidsutsikter vi har inom olika branscher, vilka produkter som vi närmast skall satsa på. De råden uteblev dock — jag vet inte varför. Men om jag går till det socialdemokratiska partiets handlande, så har jag fått klart för mig att man egentligen inte har någonting att erbjuda. Man har till sist vaknat till insikt om problemens allvar, och man Finansdebatt Finansdebatt har lanserat sin strukturfond, vilken man tagit fram i alla debatter här i kammaren under det senaste året som den undermedicin som skulle lösa alla problem genom någon underlig trollformel. Strukturfonden skulle, som budgetministern påpekat här tidigare, finansieras med ökade avgifter på produktionen, vilket ju redan det är ett anmärkningsvärt förslag i detta speciella sysselsättningsläge. Ännu mer anmärkningsvärt är att fonden skulle läggas vid sidan av samhällets inflytande, dvs. direkt innebära en uppsplittring och därmed en försvagning av de samlade näringspolitiska insatserna i samhället. En effektiv näringspolitik måste vara integrerad med övriga samhällsåtaganden, annars blir det ingen effektiv näringspolitik. Strukturproblemen löser man genom cen offensiv näringspolitik. Det är kanske betecknande att den näringspolitiska debatten inom socialdemokratin under hela 1970-talet nästan enbart dröjt vid frågan om makten i eller över näringslivet. Den frågan måste som jag ser det lösas genom sedvanliga politiska beslut i denna kammare, i svenska folkets namn, där de ramar inom vilka företagen verkar skall preciseras. Därvid är det viktigt med en klar och distinkt ansvarsfördelning mellan företag och samhälle. Socialdemokratin har i stället valt att hävda en utveckling mot ett korporativt system och därmed minska ansvariga politiska organs inflytande över näringspolitiken. Den näringspolitisk som vi utvecklat sedan oktober 1976 har utformats i medvetande om att regering och riksdag har det övergripande ansvaret att klara sysselsättningen och att säkra överlevnaden i företag och branscher i svårigheter. I den här politiken har det funnits ett starkt inslag av strukturfrämjande åtgärder, och vi har haft en hög ambitionsnivå. Aldrig någonsin tidigare har en kraftsamling för sysselsättningen haft en omfattning som nu, om man ser till resurserna. Men det räcker inte. Ändå nödgas vi konstatera hur företag får inskränka driften och i allra sämsta fall lägga ned verksamheten. Med arbetsmarknadspolitiska åtgärder får man då söka bemästra de akuta problemen för människor och utsatta orter. Den massiva Satsningen på näringspolitiken och industrin har emellertid lagt en bra grund för skilda strukturinsatser. Arbetet med branschprogrammen skall nu fortsätta med oförminskad kraft. Samtidigt kan man emellertid notera hur stabiliseringspolitiken, dvs. den ekonomiska politiken, ger successivt ökad effekt åt åtgärderna. De strukturinsatser som genomförts nu men som kan beräknas få full effekt först nästa år kan därför utformas från förutsältningen att vi då har en expansion på gång, i varje fall inom svensk exportindustri. Detta motiverar något av en kursomläggning, dvs. att man nu mer målmedvetet än vad som hittills har varit möjligt i näringspolitiken styr över resurser från branscher med begränsade utvecklingsmöjligheter till expansivare sektorer. Det första exemplet på den kursomläggningen blir varvspolitiken, beträffande vilken riksdagen kommer att föreläggas cen principiell proposition i juni. Sverige har en alltför stor varvsnäring i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna och med tanke på den utveckling vi kan skönja på världsmarknaden. Den fråga man ställer i sammanhanget är naturligtvis denna: Vilka sektorer kan man räkna med tar hand om från varven friställda resurser när det gäller arbetskraft, kapital och undantagsvis ren produktionsutrustning? Det är framför allt exportinriktad verkstadsindustri som jag nu bedömer har bättre utvecklingsmöjligheter. Den ökade vikt som fästs vid offensiva insatser förutsätter en positiv medverkan av alla berörda parter: företag, fack och samhälle. Lyckas vi med den anpassning som nu förestår, lyckas vi också på nytt utnyttja vad som tidigare varit den speciella styrkan i svenskt näringsliv, dvs. förmågan av snabb anpassning till ändrade marknadsförutsättningar. Överlevnaden och vakthållningen när det gäller sysselsättningen är dock alltjämt det primära i näringspolitiken. Men genom den här kursomläggningen bör det också bli möjligt att i ökande omfattning främja effektiviteten i produktionen, eftersom vi med de nuvarande branschprogrammen sysselsättningsmässigt. har lagt en hållfast grund att arbeta vidare på. De prioriteringar som skett på kapitalmarknaden, tillskapandet av de regionala utvecklingsfonderna som startar den 1 juli i år och andra offensiva inslag i näringspolitiken. ger också goda möjligheter att ta fasta på och främja skilda utvecklingsprojekt i svenskt näringsliv. Man bör som mål ha att inga realistiska och lönsamma projekt i svenskt näringsliv nu skall stå tillbaka i brist på resurser. En inte minst mot denna bakgrund viktig fråga för den framtida näringspolitiken är naturligtvis finansieringen av näringslivet. Självfinansieringen i företagen har minskat, och det är därför nödvändigt med kapital utifrån samtidigt som vi måste sträva efter förbättrad lönsamhet i näringslivet för att på det sättet öka självfinansieringen och företagens egen förmåga att bemästra förändrade förhållanden. Det kommer att behövas mycket kapital för att möjliggöra investeringarna i de expansiva sektorerna och företagen, för att möjliggöra ännu större satsningar på teknisk forskning och utveckling och för att fullfölja den påbörjade strukturomvandlingen i viktiga branscher. Debatten om löntagarfonder har alltmer kommit att handla om fondernas roll för näringslivets kapitalförsörjning. Det tycks i dag råda stor enighet om att löntagarnas ökade medverkan kommer att krävas i detta avseende. Vi skall alltså finna formerna för att åstadkomma en ökning av andelen löntagarkapital i näringslivet. Det är en angelägen uppgift. Sedan debatten om det Meidnerska socialiseringsförslaget startade har åtskilliga varianter presenterats och diskuterats. Socialdemokraterna lade nyligen fram ytterligare ett förslag om hur löntagarfonderna skulle kunna se ut. Det är — och det finns anledning att betona detta — vissa positiva punkter i förslaget, t.ex. utvecklingen av 24 regionala fonder. Förslaget tycks dock alltmer framstå som ett stickspår i förhållande till den gamla huvudlinjen, som innebär att vi lämnar marknadsekonomin och därtill tar ett steg mot ett mera korporativt samhälle. Man kommer inte från intrycket att de regionala fonderna och den samhällsstyrda huvudfonden bara är dekorationer för att göra det ursprungliga Meidnerförslaget mera smakligt och lättare för människor att acceptera. Det nya socialdemokratiska förslaget till löntagarfonder är alltså inte nytt i Finansdebatt Finansdebatt egentlig mening utan till sina huvuddelar en förklädd upplaga av det gamla. Den socialdemokratiska förkärleken för korporativt styrda fonder är beklaglig från den politiska demokratins synpunkt, och egendomlig också mot bakgrund av att det finns ett accepterat och väl förankrat fondsystem, där de politiskt valda församlingarna i samhället har hand om siyrningen. Det är AP-fonderna. Hur har socialdemokraterna tänkt sig AP-fondernas framtid i ett socialistiskt samhälle med korporativa inslag? Skall AP-fonderna sjunka tillbaka till något slags andra klassens finansieringsinstitut? Är det inte så att uppbyggnaden av ett system enligt den socialdemokratiska linjen skulle kunna riskera avsättningarna till AP-fonderna och urholka det pensionssystem som byggts upp under 20år? Det finns många oklarheter i det nygamla förslaget, och förhållandet mellan pensionsfonderna och löntagarfonderna är en av de mest iögonenfallande. Det finns förvisso mycket mer att säga om löntagarfondsdiskussionen, men det lär bli tillfällen att återkomma till dessa frågor i andra sammanhang. Två viktiga principiella krav måste dock ställas på löntagarfonderna, och det är angeläget att redan inledningsvis i denna debatt slå fast dessa grundläggande krav. Det första är att systemet skall vara förenligt med vårt blandekonomiska system. Löntagarfonder skall inte vara något sätt att införa socialismen bakvägen. Det andra mycket viktiga kravet är att samhället skall ha ett klart ansvar för fonderna. Politiskt valda samhällsorgan skall inte träda tillbaka för partsintressen, när det gäller de viktiga frågorna om näringslivets framtida uppbyggnad och strukturering.

Herr talman! Nils Åsling bad mig att på några punkter precisera de anklagelser som jag hade riktat mot centerpartiet och som han avvisade. Bl. a. sade han att det är fel att centerpartiet inte skulle ha ställt upp för en fortsatt utjämningspolitik. För det första påstod jag, vilket jag nu upprepar, att skattelättnader ges åt dem som har det hyggligt och tas ut i form av ökade skatter på dem som har det sämst. Det är en ändring av profilen på skattepolitiken som innebär, att ni har medverkat till att stoppa upp utjämningspolitiken och i vissa stycken har fört den tillbaka. För det andra påstod jag att ni har delat ut pengar där de inte behövs. Det har ni också gjort. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebar ju att miliardtals kronor skiftades ut till företagen oberoende av om de behövde en stötta eller inte. Vi sade i samband med denna åtgärd, och vi vidhåller det nu, att det hade varit en betydligt klokare politik att regeringen och riksdagen hade haft dessa miljarder till förfogande för att sätta in dem på utvecklingsarbete med strukturstärkande och strukturförändrande inriktning. För det tredje frågade Nils Åsling: Varför ger Arne Pettersson och ni andra aldrig exempel på något område, där vi kunde ha utvecklat våra förutsättningar och därmed fått någonting nytt att tillverka och att sälja? Närmast liggande är ju kärnkraften. Där har i Sverige utvecklats en högklassig teknologi och ett internationellt erkänt kunnande. Men ert hattande och jag skulle vilja säga hoppande i denna fråga har gjort det utomordentligt besvärligt för oss att fortsätta att verka på en marknad som, om man hade fått fortsätta i-kärnkraftsindustrin med säkerhet, skulle ha betytt inte som nu ett nytt område med svårigheter utan ett område med stora utvecklingsmöjligheter. Jag skulle också kunna ta upp gasproblematiken. Kommer ni ihåg när man med dunder och brak visade att nu skulle naturgasen ersätta kärnkraften? Man satte Nils Åslings statssekreterare att göra en utredning som vi andra aldrig har fått se. Jag vet inte om någon här har sett den. Och inte har jag erfarit att den har blivit offentlig. Denna utredning visade att det inte gick att ersätta kärnkraften med gas, och'då var det inte roligt längre. Här är ett tips, Nils Åsling! Inom framtidens energi och högteknologi kommer gasen som självständigt element och bärare av energi att vara utomordentligt viktig. Vi skåningar har väckt en motion där vi föreslår att man tar upp gasproblemet från en sansad och realistisk synpunkt.
Herr talman! Arne Pettersson vidhåller att centerpartiet inte skulle ställa upp på utjämningspolitiken och låglönesatsningarna. Detta är fel! Vi har inte medverkat till någon nominell försämring för låglönegrupperna skattepolitiskt. Om här har skett vissa förändringar i skatteskalornas utformning, så är det att märka, Arne Pettersson, att det aldrig nominellt, och det är ju det som ändå avgör vad den enskilda människan har i plånboken, har gått ut över låglönegrupperna. Arne Pettersson säger vidare att det är fel att sänka arbetsgivaravgiften. Gå ut till företagen, Arne Pettersson, och fråga vad det har betytt i detta pressade sysselsättningsläge. Jag kan försäkra Arne Pettersson om att det genomgående omdömet är att denna må vara marginella men dock kostnadssänkande åtgärd är av avgörande betydelse för många företag när det gäller att hålla sysselsättningen uppe. Ser man dessutom den här generella insatsen vid sidan av de selektiva industripolitiska insatser vi har gjort, så har ju tyngdpunkten legat inom industripolitiken. Och det var där som Arne Pettersson väckte min nyfikenhet. Vad är det i de stora massiva industri och näringspolitiska satsningar som denna regering har gjort som ni vill ifrågasätta? Tala om det! Ni talar ju ständigt om detta i debatter, framför allt ute i buskarna! Tala om vad det är ni ifrågasätter. Är det Svenskt stål, specialstålsatsningen eller varven? Vad är det som skulle ha varit annorlunda”? Sanningen är den att socialdemokratin har stått tomhänt med alternativ i de här fallen. Finansdebatt Finansdebatt När jag bad om exempel på utvecklingsområden hade jag naturligtvis kunnat räkna ut att Arne Pettersson skulle komma sättande med kärnkraften som en produkt av denna skapande fantasi som Arne Pettersson så vältaligt yttrade sig om här tidigare. Nu slumpar det sig faktiskt så att kärnkraften över hela världen är under omprövning och under diskussion. Man ifrågasätter den därför att man inte har löst säkerhetsproblemen. Det är ingen expansiv bransch längre. Jag mötte facket från Uddcomb häromdagen i en mycket sansad och ingående analys av den situation de befann sig i. Man sade att marknaden viker ute på kontinenten. Det är minsann ingen framtidsbransch, som kan suga upp de ledigblivna resurserna i andra branscher på tillbakagång. Däremot vill jag gärna ge Arne Pettersson ett erkännande för det andra utvecklingsområde som han här tog fram. Det första som sades när vi trädde till var ju att den förra regeringen hade varit ganska ointresserad av diskussioner beträffande gasleveranser från vår omgivning -— från öst och från Nordsjön. Sedan dess har vi etablerat kontakter. Jag har själv medverkat till direkta kontakter med sovjetryska myndigheter för diskussion om gasleveranser, och energiministern har bedrivit intensiva förhandlingar med Norge och Danmark om nyttiggörandet av gasen ute i Nordsjön. Förhandlingar pågår om Sydsveriges anslutning med en pipeline till det centraleuropeiska gasnätet. Här händer mycket. Arne Pettersson har rätt i att gasen kommer. Frågan är nu bara hur vi skall bygga upp en mottagningsorganisation och göra energikonsumenterna, framför allt i näringslivet, medvetna om gasens förtjänster och om att vi också skulle kunna ta in gas via fartyg. Kanske vi den vägen t.o.m. skulle kunna lösa det problem som vi har i Malmö beträffande en icke helt okänd varvsindustri.
Herr talman!

Det är emellertid den politiken som centerpartiet har medverkat till. Det innebär att ni på det området har visat vägen från en fortsatt utjämningspolitik och tillbaka till ett samhälle med större klyftor. Att det har kommit att inspirera personer som har ansvar på den ena sidan i lönekampen är tveklöst.

Deras upplevelse av detta är att centern inte har levt upp till sina löften. Kärnkraften och gasen är två exempel. Jag skulle kunna nämna åtskilligt fler. Jag skall ge Nils Åsling ännu ett tips. Vi håller på att skaffa oss ett unikt kunnande i miljöfrågor, både beträffande den yttre miljön — vatten, luft — och när det gäller att skapa arbetsplatser med mänskliga — i verklig mening mänskliga! — funktioner. Detta, Nils Åsling, är ett kunnande som skulle, om man satsade på det, kunna öppna en väldig exportmarknad för försäljning av svenskt kunnande. Var övertygad om att även arbetare och andra grupper i andra länder som brottas med samma besvärligheter inte heller kommer att finna sig i att arbeta i omänskliga miljöer! Allra sist, herr talman, ber jag att få rikta ett tack till Nils Åsling för hans förståelse för vår framstöt om att på allvar ta upp gasproblemet, inte bara importen av gas, utan framför allt hanteringen, forskningen, förmerandet av kunnandet. Det ger mig i alla fall litet tilltro till ndgon i den här regeringen.
Herr talman! Jag vill vitsorda att detta tack värmde mig djupt — närmast rörde mig eftersom det kom från en representant för det socialdemokratiska partiet. Den omständigheten att det nu kommer au hända en del i det här gamla landet när det gäller alternativa energikällor, dit gasen får räknas, beror ju på att landet har bytt regering och nu har en regering som inte är benhårt fixerad till ett enda energislag, dvs. kärnkraften. Tack vare den omständigheten, Arne Pettersson, kan era synpunkter vinna beaktande. När det gäller Arne Petterssons resonemang om skattepolitiken har han nu slagit till reträtt — må vara en halv sådan. Han erkänner att vi inte har medverkat till att försämra för låglönegrupperna genom den utformning av skatteskalorna som vi har varit med om. Det har inte blivit någon nominell försämring. Den höjning av de indirekta skatterna som vi av finansiella skäl varit tvungna att medverka till har man i fråga om barnfamiljerna kompenserat genom höjda barnbidrag och i fråga om folkpensionärerna genom höjda pensioner. Det är klart att jag är medveten om att detta kanske inte slår hundraprocentigt rätt i alla avseenden. Men det är uppoffringar som man nu måste göra här i landet för att få rätsida på ekonomin. Min kontakt med folket på verkstadsgolvet visar att man också är beredd till dessa uppoffringar därför att man så högt värdesätter regeringens målmedvetna satsning på att säkra sysselsättningen. För den enskilda människan i dagens Sverige är det inte en krona mer eller mindre i välstånd som är det avgörande, utan det är chansen att behålla sitt jobb och tryggheten i jobbet. Och därvidlag är vi beredda att satsa alla tänkbara resurser. Sedan anförde Arne Pettersson ytterligare exempel på expansiva områden i svenskt näringsliv. Han gjorde det med en övertygelse som nästan skulle kunna vittna om att han själv hade uppfunnit hela miljöpolitiken. Så är det nu dess värre inte. Den är en produkt av många års politisk opinionsbildning, till vilken inte minst det parti jag representerar har medverkat konstruktivt och aktivt. När det gäller arbetsmiljöns område delar jag Arne Petterssons uppfattning att där finns mycket att göra. Den proposition om ökade och nya Finansdebatt Finansdebatt resurser till forskning och utveckling som energiministern inom kort lägger på riksdagens bord kommer ju också att ta upp detta och värdera det som en expansiv sektor av näringslivet. Även där, Arne Pettersson, är vi alltså överens. Men det är inget nytt område. Vi behöver flera områden där man kan expandera, där man kan öka avsättningen av svenska produkter för att också kunna trygga sysselsättningen i fortsättningen.

Herr talman! Under flera år var det vanligt att olika skattepolitiska förslag avvisades med hänvisning till pågående utredningsarbete. Inte mindre än tre olika utredningar var samtidigt verksamma. Nu har dessa utredningar lagt fram sina förslag. Blir det då några genomgripande förändringar? Inte alls. Huvudlinjen i den tidigare förda skattepolitiken består. Fortfarande kommer de minst bärkraftiga i samhället att få bära de tyngsta bördorna. Den reformering av skattesystemet som utlovades i regeringsdeklarationen efter 1976 års val blir det inte mycket av. Inflationsskyddet i skattesystemet är främst ägnat att gynna höginkomsttagarna. De utlovade åtgärderna för att hålla tillbaka de kommunala skattehöjningarna består i olika åtstramningsåtgärder, som omöjliggör för kommuner och landsting att klara sina serviceuppgifter, och hot om införande av skattetak. Inför 1976 års val upprepade nuvarande ekonomiministern Gösta Bohman med stor envishet att det går att sänka skatten om viljan finns. Detta var naturligtvis avsett som ett löfte till alla som kände skattebördan tung, att om moderaterna kom i regeringsställning skulle skatten sänkas. De grupper i samhället som moderaterna främst företräder kan möjligen säga att löftena infriats. Men hur är det för det stora flertalet i samhället? Hur är det för de stora grupper arbetare och tjänstemän med låg och medelinkomster? De som särskilt hårt känner tyngden av stigande kommunalskatter har inte fått någon lättnad. De som känner den indirekta beskattningen särskilt tung, inte minst beskattningen av dagens nödtorft, har inte fått någon lättnad. Tvärtom har kommunalskatterna fortsatt att stiga, och momsen har höjts. Så långt som till att sänka skatten för dem som bäst behöver det sträcker sig givetvis inte Bohmans och den borgerliga regeringens vilja. För att fortsätta den orättvisa skattepolitiken gör regeringen en felaktig beskrivning av utvecklingen. Den hävdar att progressiviteten i beskattningen är en faktor som haft destabiliserande effekt på den svenska ekonomin. Detta för att motivera det höginkomsttagarväntiga beslutet om s.k. automatiskt verkande inflationsskydd. Den åtgärden påstår regeringen vara avsedd att minska inflationen. Men regeringen avstår från att utifrån samma utgångspunkt diskutera de stigande indirekta skatterna, som man själv medverkat till, och de stigande kommunalskatterna. Detta är inget annat än ett försök att rättfärdiga en orättfärdig skattepolitik med talet om kamp mot inflationen. Inga vallöften och inga regeringsdeklarationer kan dölja att de negativa dragen i den skattepolitiska utvecklingen förstärkts under den borgerliga regeringens tid i kanslihuset. Det finns flera skäl att speciellt uppmärksamma kommunalskatterna och den kommunala ekonomin i detta sammanhang. Det måste till helt andra åtgärder för att lösa dessa problem än vad regeringen visat sig villig att tillgripa. En enkel åtgärd borde vara att befria kommuner och landsting från skyldighet att till staten erlägga allmän arbetsgivaravgift. Skatteutskottet har haft att behandla en vpk-motion om befrielse för kommuner och landsting från skyldighet att erlägga allmän arbetsgivaravgift. Detta har avstyrkts tidigare, och så får det väl bli även denna gång tycks man ha resonerat I utskottet. Tidigare har man bl.a. gömt sig bakom pågående utredningar, men nu går inte detta eftersom utredningarna kommit med sina förslag. Förra gången skatteutskottet skrev om denna fråga förväntade man att de tre utredningarna skulle behandla den. Därav blev intet. Men så har också utskottet någonstans talat om risken för ”snedvridningar när kommunal verksamhet bedrivs i konkurrens med enskild näringsverksamhet”, och det får duga denna gång som motivering för avstyrkande av motionen. Men är skatteutskottet medvetet om vad man talar om? Det skulle vara intressant att få veta när dessa konkurrensförhållanden råder. De allmänna arbetsgivaravgifter exempelvis ett landsting har att erlägga gäller i väldigt stor utsträckning för anställda inom sjukvården. Hur kan en snedvriden konkurrens i förhållande till ”enskild näringsverksamhet” förekomma på detta område? För primärkommunerna gäller att arbetsgivaravgifter i stor utsträckning erläggs för personal inom socialvård, åldringsvård och kommunal service av olika slag. Hur kan en snedvriden konkurrens uppstå i förhållande till ”enskild näringsverksamhet” på dessa områden? Att de borgerliga partierna, som ju vill privatisera viss kommunal verksamhet, kan skriva så är begripligt, men tydligen har även socialdemokraterna i skatteutskottet godtagil utskottsskrivningen, och det är verkligen anmärkningsvärt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 640. Åtgärden att befria kommunerna från den allmänna arbetsgivaravgiften är en av många åtgärder som måste till för att man skall klara den kommunala ekonomin. Men den är viktig från flera synpunkter. Man kan vända på skatteutskottets resonemang och hävda att förhållandet att kommuner och landsting som enda inkomstkälla har skatter och avgifter gör att de befinner sig i ett ogynnsammare läge än ”enskild näringsverksamhet” och bl.a. därför borde befrias från avgiften. Det är minst sagt märkligt att den kommunala ekonomin ägnas så liten uppmärksamhet i regeringens och i finans och skatteutskottens diskussion om ckonomi och skatter. Det är ändå så att kommunalskatterna tar betydligt mer av inkomsten än den direkta statliga skatten för de allra flesta inkomsttagarna. Eftersom skatteutskottet tydligen hyser vissa illusioner om att förslaget till Finansdebatt Finansdebatt reformerat skatteutjämningssystem skulle innebära någon avgörande förändring, måste jag säga att kommunalekonomiska utredningens förslag inte kommer att stoppa kommunalskattehöjningarna. Kommunalskatterna har fördubblats sedan 1960 och tredubblats sedan 1950. Det perspektiv utredningen tecknar visar att redan i mitten av 1980-talet kommer vi att ha en medelutdebitering på 36 kr. om inga särskilda åtgärder vidtas. Man kan mena olika när man talar om åtgärder. Det finns krafter som bara ser åtstramning för kommunerna som en utväg och heller inte är främmande för ett skattetak. Från vänsterpartiet kommunisterna menar vi att den kommunala sektorn måste tillföras ökade resurser för att fullgöra sina serviceuppgifter utan kraftiga skattehöjningar. De borgerliga partierna som innan de började regera gärna talade om att kostnader hade övervältrats från staten på kommunerna har glömt detta och företräder nu en kärv åtstramningslinje för kommunerna. Nils Åsling. som nyss befann sig i kammaren, kanske kunde erinra sig den beskrivning han stod för i början av 1970-talet när det gällde övervältringen från stat till kommuner. Man kan fråga: Gäller inte den beskrivningen längre? Den åtstramningslinje som man nu ivrigt pläderar för skulle leda till att redan nu allvarliga brister i fråga om barnomsorg, sjuk och hälsovård, äldreomsorg. miljö. bostadsförhållanden, kollektivtrafik etc. skulle förvärras. Det finns ytterligare en effekt som man —- medvetet eller omedvetet — blundar för när åtstramningsfilosofin förs fram, nämligen effekten på sysselsättningen. Olika utredningar har kommit fram ull att det framför allt är på den offentliga sektorn som sysselsättningen beräknas öka. Kommuner och landsting har beräknats öka antalet arbetstillfällen avsevärt. Men hur skall detta kunna ske om inte de kommunala planerna kan fullföljas? Den frågan kvarstår obesvarad även efter flera genmälen här i kammaren för en stund sedan av budgetministern Ingemar Mundebo. Den politik regeringen för mot kommunerna kommer att leda till försämrad social service, till sysselsättningsproblem och till fortsatta höjningar av kommunalskatter och taxor. Detta är sanningen. Dessa fakta förtiger man trots att det skrivs hundratals sidor om ekonomi och skatter. Man förtiger dessa faktiska förhållanden som ctwt led i en skattepolitik vars syfte är att vältra över ytterligare bördor på den arbetande befolkningen. Vänsterpartiet kommunisterna företräder en skattepolitisk linje som syftar till utjämning av inkomst och förmögenhetsskillnaderna och till en rättvisarc fördelning av skattebördorna. Ett viktigt led i denna politik är att vidta åtgärder för att stoppa kommunalskattehöjningarna och tillföra den kommunala sektorn resurser för en nödvändig utbyggnad av servicen. Det är låg och medelinkomsttagarna som drabbas hårdast av stigande kommunalskatter och taxor liksom av försämrad kommunal service. Riksdagen har nu att ta ställning till ett delkrav, nämligen om befrielse för kommuner och landsting från skyldighet at erlägga allmän arbetsgivaravgift. Men vi har från vpk väckt flera förslag till omedelbara åtgärder för att förbättra den kommunalekonomiska situationen, bl.a. höjda statsbidrag till barnom Diskussionen om vilka resurser kommuner och landsting skall disponera måste också ses mot bakgrunden av andra skattepolitiska åtgärder. Indexregleringen av skatteskalan, sänkningen av allmänna arbetsgivaravgiften, lindring i beskattningen av företagens kapital är exempel på att det finns resurser i mångmiljardbelopp om de används på rätt sätt. Därtill kommer de väldiga subventionerna till företagen och den omfattande kapitalexporten. Det är f. ö. märkligt att frågan om kapitalflykt och industriutflyttning från Sverige tas så lätt i diskussionen om åtgärder mot arbetslösheten. Nu tillförs det ena storföretaget efter det andra kapital från staten på gynnsamma villkor - allt för att rädda sysselsättningen, som det officiellt motiveras. Men samtidigt begärdes under förra året tillstånd till direktinvesteringar i utlandet för mer än 4 miljarder kronor — detta samtidigt som industriinvesteringarna här i landet minskade med 15 46. Talet om en nödvändig åtstramning för kommuner och landsting måste avvisas. Det är inte i första hand på områden som har att svara för den kollektiva servicen som en åtstramning skall ske. Kommuner och landsting svarar för en ständigt ökande del av samhällsservicen. Då är det inte åtstramning utan ökade resurser som behövs för denna sektor. Denna utveckling reser också frågan om skattesystemet till debatt. Det blir allt orimligare att finansiera en ständigt ökande del av samhällsservicen utanför det progressiva skattesystemet. I början av 1960-talet räckte det med ca IS kr. av varje beskattningsbar hundralapp för att finansiera den kommunala servicen. I dag går det åt ungefär det dubbla. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi rest kravet om en enhetligt progressiv beskattning för att finansiera den grundläggande samhällsservicen. Till detta krav blir det tillfälle att återkomma, men jag vill understryka att denna fråga ökar i aktualitet. Beklagligtvis har skatteutredningarna inte gått ' in på en sådan genomgripande förändring av skattesystemet. Egentligen borde hela skattepolitiken behandlas i samband med finanspolitiken. Ingen detfråga kan ses avskild från helheten. Vi ser varje åtgärd som ett led i den ekonomiska utvecklingen. Våra krav om allmänt prisstopp, hyrcesstopp, slopad matmoms, skärpt kapitalbeskattning, åtgärder mot skatteflykt och skattefusk, statsbidragen till kommunerna, en genomgripande förändring av skattesystemet, olika förbättringar av barnfamiljernas. pensionärernas och låginkomsttagarnas villkor, kraftig nedskärning av militärutgifterna måste liksom investeringspolitiken och kampen mot kris och arbetslöshet ses i ett sammanhang. Den kapitalistiska krisen måste bekämpas med en ny politik. Krisen är inte bara en kris inom produktionen. Det är också en kris för bostadsförsörjning, sjukvård, socialvård, kommunal service, utbildning, forskning och kultur. Den borgerliga regeringen låtsas angripa krisen genom att angripa den arbetande befolkningens levnadsstandard. Den söker vältra över krisens bördor på lönarbetarna. Denna politik måste stoppas. Den reaktionära politiken kan slås tillbaka och krisen bekämpas genom en bred offensiv från Finansdebatt Finansdebatt 140 den arbetande befolkningen. Herr talman! Att i en finans och skattedebatt inte beröra arbetslösheten och då särskilt ungdomsarbetslösheten vore att dölja den krassa verkligheten. Björn Molin ansåg i debatten med Carl-Henrik Hermansson tidigare i dag att vi inte har en massarbetslöshet. Men, Björn Molin, är det inte att beteckna som massarbetslöshet när mer än 500 000 är ställda utanför det ordinarie arbetslivet? I januari registrerades 110 000 som direkt arbetslösa, över 180 000 sysselsätts med AMS-arbete eller genomgår AMU-utbildning därför att det inte finns ordinarie jobb. En kvarts miljon människor är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Sammanlagt är det en bra bit över en halv miljon människor som inte får jobb på den ordinarie marknaden — den marknad som styrs av de privata kapitalintressena. För regeringen och för Björn Molin är detta tydligen inte att anse som någon allvarlig arbetslöshet. För oss kommunister innebär varje arbetslös en allvarlig inskränkning i människornas självklara rätt till arbete. Regeringen har inget recept på hur denna situation skall klaras ut. Inte heller tar regeringen itu med åtgärder för att skaffa fler jobb åt de arbetslösa ungdomarna eller åt dem som i en snar framtid blir arbetslösa. Mer än 100 000 ungdomar under 25 år går utan jobb. Av dessa är 30 000 direkt registrerade som arbetslösa medan resten finns på korta beredskapsjobb, AMS-kurser och liknande tillfälliga sysselsättningar. Vi menar inte att det är fel av samhället att sätta in stödåtgärder - det är en nödvändighet —- men det bevisar regeringens och det kapitalistiska systemets oförmåga att garantera alla arbete. Många ungdomar ställs i dag inför det faktum att de inte får något arbete när skolan slutar. Många av dem som har jobb hotas av uppsägningar. Under våren muckar från militärtjänst ungefär 30 000 och från skolorna ca 40 000 ungdomar. Var skall dessa 70 000 ungdomar ställa sig i kö för att få jobb? Arbetslösheten bland de unga är orsak till en allvarlig social utslagning redan i unga år. Därför måste omedelbara insatser göras för att skaffa arbete till ungdomen. Det kan ske bl. .a. på följande sätt: Kommunal sysselsättningsgaranti, som skall bestå i utbildning för fasta jobb. Staten måste stå för dessa kostnader. Ökad ungdomsrekrytering. Statliga företag och myndigheter måste öka rekryteringen av ungdomar. Därigenom kan många unga ges cen första arbetslivserfarenhet och vinna insteg på arbetsmarknaden. För kvinnorna är situationen än värre.

Bland de arbetslösa utgör kvinnorna långt mer än hälften. Även de handikappade stätls utan arbete därför att de åtgärder som samhället ställer upp med är långt ifrån tillräckliga. För alla dessa arbetslösa ungdomar, kvinnor och övriga har vpk både i riksdagen och i kommunala församlingar ställt förslag till åtgärder. Vi har i alla sammanhang fört fram dessa krav, och vi gör det i förvissningen att de alltmer vinner gehör hos det stora flertalet människor. I det program ”Kamp mot krisen — för en ny kurs i politiken” som nyligen antogs på vänsterpartiet kommunisternas kongress anges i sammandrag bl. .a. följande uppgifter som avgörande i rörelsen mot de borgerliga krafternas attacker: Aktioner för en offensiv avtalsrörelse som minst skall syfta till att återvinna reallöneförlusterna under 1977, ge full kompensation för väntade prisstegringar under 1978 och för ökad arbetsintensitet. Kamp mot inflationen. Effektivt prisstopp på alla nödvändighetsvaror. Hyresstopp och en bostadspolitik som möjliggör hyressänkningar. Kamp mot utslagning. Mänskligt abetstempo. Tidlön. Kamp mot arbetslösheten. Garantier. för ungdom till utbildnings eller arbetsplats. Kamp mot monopolens styrning av konsumtionen. Herr talman! Detta är i grunden en annan politik än den som förs av den borgerliga regeringen. Detta är en politik som kan bekämpa krisen och dess verkningar. Detta är en ny kurs i politiken. Detta är en politik som syftar till all beskära fåtalsväldets makt till förmån för de arbetande människorna.

Herr talman! I samband med dagens ekonomiska debatt behandlas också två betänkanden från skatteutskottet. Dessa är inte av samma stora ekonomiska betydelse som de övriga frågor som behandlas i dag, men de är ändå genom sin principiella karaktär viktiga. Självklart är också att skatteintäkter på ett eller ett par hundra miljoner är värdefulla i det läge då man tvingas låna utomlands för att klara statens löpande konsumtion. De frågor som behandlas i de två betänkandena har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tillfällen under de senaste åren, varför de argument som vi i dag kan framföra kanske till en del är kända av de flesta av kammarens ledamöter. Finansdebatt Finansdebatt fribelopp för vilket egenföretagare inte behöver erlägga arbetsgivaravgift skall återställas till det belopp som gällde före 1976, eller 18 000 kr. 1976 föreslog den borgerliga regeringen att denna gräns skulle höjas till 30 000 kr., och riksdagsmajoriteten beslöt i enlighet härmed. Någon saklig motivering till ändringsförslaget lämnades inte av regeringen och någon sådan framkom heller inte vid utskottsbehandlingen, utan det sades att det bara skulle vara ett stöd för den mindre företagsamheten. Det sakliga skäl som funnits — ett sådant har nämligen funnits — för ett fribelopp är att i egenföretagares inkomst också kan ingå avkastningen på i företaget insatt kapital, och kapitalinkomster är ju inte belagda med arbetsgivaravgifter. Därför kan det vara befogat med ett fribelopp i botten. Men såvitt jag kan förstå är redan 18 000 kr. ett mycket generöst tilltaget belopp. Det måste vara i rena undantagsfall som en egenföretagare har en kapitalavkastning som överstiger 18 000 kr. — det är således själva avkastningen det här är fråga om, och det är nog i mycket sällsynta fall man har en sådan stor avkastningen på kapitalet. | Arbetsgivaravgiften har nu sänkts till 2 26 i huvuddelen av landet, och därmed har givetvis också den här frågan minskat i betydelse. Vad vi nu tvistar om är 240 kr. om året, en summa som dessutom är avdragsgill vid deklarationen. Men frågan är av principiell natur. Från socialdemokratisk sida har vi alltid hävdat att skatter och avgifter skall vara konkurrensneutrala. Med dagens arbetsgivaravgifter föreligger inte konkurrensneutralitet mellan olika företagare. De här frågorna kan egentligen delas upp i två avsnitt. Det gäller för det första vilka regler man skall ha för att rättvist fördela inkomsterna skattemässigt mellan familjemedlemmarna och för det andra vilka kontrollmöjligheter som skall tillåtas. Det är inte kontrollmöjligheterna som är huvudsaken 1 socialdemokraternas avvikande mening, utan I lika hög grad är det fråga om att få rättvisa regler. Jag misstänker att den borgerliga majoriteten tror att vi endast har fixerat oss vid kontrollmöjligheterna, men så är alltså inte fallet. Före beslutet i riksdagen våren 1976 — det var då vi fick de ändrade reglerna i fråga — hade man för dem som hade ett gemensamt företag som enskild firma låtit kontrollaspekterna helt väga över. Faktisk sambeskattning skedde även om båda makarna arbetade i företaget. Å andra sidan hade de som drev sitt företag i bolagsform utomordentligt goda möjligheter att dela upp sina inkomster på olika familjemedlemmar genom att formella anställningsförhållanden konstruerades. Företagsskatteberedningen lyckades tillskapa ett system där de nämnda ytterligheterna — i ena fallet där man hade faktisk sambeskattning och i det andra fallet där man tillät nästan vilken uppdelning som helst — blev ett förslag med enhetliga regler. Förslaget resulterade i en proposition och ett riksdagsbeslut på våren 1976. Låt mig i sanningens namn säga att riksdagen inte fattade ett enhälligt beslut och att de punkter som den borgerliga majoriteten gjort om sedan dess just rörde de punkter där man inte var ense. Men därutöver har man geu sig på sådant som vi på våren 1976 var ense om eller där riksdagsbesluten fattades med mycket stor majoritet. De regler som togs på våren 1976 gjorde det möjligt för makar att dela företagsinkomsten mitt itu om båda gjorde likvärdiga insatser. Om den ene av makarna var företagsledare och den andre medhjälpare så var det naturligt att företagsledaren skulle ha eu större utbyte än medhjälparen. Hur stor skillnaden skulle vara var svårt att exakt ange. och det så mycket mera som en del av företagsvinsten var avkastning på insatt kapital. Nyss beräknade vi från vårt håll denna till 18000 kr. Schablonvis bestämdes därför att den medhjälpande maken aldrig kunde få mera än en tredjedel av den samlade företagsinkomsten. Jag tror — med hänsyn också till kapitalavkastningen — att denna schablon låg bra nära vad en marknadsmässig ersättning skulle ha gett, nämligen fördelningen att den företagsledande alltid skall ha mera än medhjälparen. Den s.k. tredjedelsregeln var således både en fördelningsregel och en kontrollanordning, då det enligt min uppfattning inte finns några andra möjligheter att kontrollera de insatser som de båda makarna gör i ett gemensamt företag. På hösten 1976 upphävde den borgerliga majoriteten tredjedelsregeln och införde i stället den marknadsmässiga ersättningen som den enda fördelningsregeln mellan makarna. Med det menas att den medhjälpande maken skall ha en marknadsmässig ersättning för det arbete som vederbörande utför. Man ville på detta sätt skapa ett anställningsförhållande, där den ene maken var anställd av den andre. I och för sig kan det ligga något i detta om det bara är en av makarna som driver företaget. Men majoriteten fullföljde aldrig den tanken. Ersättningen till den medhjälpande maken blev ingen lön heller. Den marknadsmässiga crsättningen blev bara ett tak. Sedan återgick man till den gängse principen att det var makarnas gemensamma inkomst som helt godtyckligt fick fördelas mellan makarna inom ramen för den marknadsmissiga ersättningen till medhjälpande make. Det är alltså fullt möjligt att i ett företag fördela inkomsterna lika mellan den som gör ett springpojksjobb och den som utför ett kvalificerat specialjobb. Ja, det går också bra att ge medhjälparen hela företagsvinsten och låta företagsledaren bli utan, om detta skulle vara förmånligare från skatte och socialförsäkringssynpunkt. Hur ofta detta förekommer vet jag inte, men jag vänder mig ändå mot ett regelsystem som tillåter sådana här trunsaktioner. Hur stort missbruk därutöver som kan förekomma vet jag heller inte. När tredjedelsregeln avskaffades försvann med den, som jag förut sade, också den enda effektiva kontrollmöjligheten. Ingen taxeringsnämnd kan bestrida Finansdebatt Finansdebatt uppgifter om arbetsinsatser i makens företag, och kravet på minst 400 timmars insatser för att få tillföra medhjälpande make inkomster är som var och en förstår ett slag i luften. Låt mig i det sammanhanget erkänna att det socialdemokratiska kravet på 600 timmars arbetsinsatser i stället för 400 tummars i sin bräcklighet inte skiljer sig så värst mycket från det förstag som den borgerliga majoriteten gjort till sitt. Det är fråga om nyansskillnader. Det socialdemokratiska kravet är dock något lättare att kontrollera. När vi tidigare diskuterat de här frågorna, har jag från diverse håll blivit beskylld för att anklaga en grupp av skattskyldiga, i detta fall egenföretagarna, för att vara mindre trovärdiga än andra grupper. Jag påstår fortfarande att jag aldrig har sagt så. Jag tror inte att skattemoralen är sämre bland familjeföretagare än bland alla andra skattskyldiga. Men medan vi på andra områden på allt sätt försöker vidga kontrollen med allsköns uppgiftslämnande gör vi på detta område ungefär tvärtom. I fråga om ersättning till barn som arbetar i föräldrars rörelse är det mindre som skiljer oss åt. Vi är överens om att barn som är under 16 år inte skall kunna tillföras inkomst från föräldras rörelse. I dessa fall är både majoriteten och minoriteten beredda att diskriminera barn under 16 år. De kan inte få tillföras inkomst. Även om ungdomar på studieloven kan göra en arbetsinsats, får de ändå inte tillföras inkomst. Detta tycker vi är rimligt, eftersom man inte kan göra någon kontroll. Vi är också överens om att äldre barn skall kunna tillföras inkomst av föräldrars rörelse. Vad som där skiljer oss åt är att vi reservanter tycker att den som skall tillföras inkomst från föräldrars rörelse bör ha någon samlad tid att utföra det arbetet på. En heltidsstuderande har i dag så mycket att göra att han knappast kan utföra en varaktig arbetsinsats i föräldrarnas rörelse. Majoriteten tycker att ungdomarna kan göra en timme när som helst. Man kan avlöna en timme när det passar. Den arbetsinsatsen går naturligtvis inte på något sätt att kontrollera. Majoriteten jämför med att ungdomar som arbetar åt andra har denna möjlighet. Den jämförelsen haltar betänkligt. Ingen arbetsgivare tar i dag emot ungdomar som bara kan jobba någon timme när det passar dem själva. Det måste i alla fall vara fråga om någon samlad tid. När det gäller ungdomar mellan 16 och 18 år har vi krävt att ungdomarna skall ha en inkomst som uppgår till skattepliktigt belopp. Till sist tas upp den bilförmån som företagsledare och honom närstående beskattas för, om företaget har en bil som får användas obegränsat. Majoriteten menar att den bilförmånen i praktiken skall beskattas som om företagsledaren varit en vanlig anställd. Eu sådant synsätt tycker vi är fel. Något tvåpartsförhåHlande föreligger nämligen inte i det här fallet. Företagaren är både chef och anställd på en gång. Det torde vara hur lätt som helst för företagsledaren att göra troligt att han kört en kort sträcka även om motsatsen varit fallet. Schablonen 1 000 mil för privat bruk för företagsledaren och honom närstående tycker vi snarare är en generös gräns än en oskälig gräns. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att på de här aktuella områdena har det genomförts skattelättnader, samtidigt som skattehöjningar och åtstramningar blivit genomförda för andra grupper i samhället. Jag ifrågasätter för min del om det fanns något behov av att ge de här lättnaderna i tider då det statliga underskottet ständigt ökar och man ständigt måste vidta åtgärder för att tillföra samhället pengar.

Herr talman! I anslutning till dagens finanspolitiska debatt behandlas ock så skatteutsktotets betänkanden nr 24 och 25. I reservationen I vid betänkandet nr 25 tar de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet upp vissa ekonomiska frågor. Reservanterna framhåller att betydande folkgrupper får göra stora och betungande uppoffringar och att bördorna bör fördelas rättvist. Jag delar den uppfattningen, och jag anser att det är just den linjen som regeringen har följt. Därom vittnar bl.a. de stora satsningar som gjorts för att bibehålla sysselsättningen. Att därmed stämpla småföretagarna som en grupp som skulle ha befunnit sig i en alltför gynnad ställning anser jag orimligt. Tvärtom har den nuvarande regeringen försökt att i någon mån skapa likvärdiga förhållanden för denna grupp i jämförelse med andra befolkningsgrupper. Även om småföretagen har klarat konjunktursvackornas problem bättre än storföretagen gjort så är det inte något bevis för en gynnad ställning. Småföretagen har visat en mycket större förmåga till anpassning till den nya situationen. Inte minst av denna anledning finns det starka skäl för att åstadkomma med andra likvärdiga beskattnings och konsolideringsmöjligheter för de mindre företagen och deras ägare. När riksdagen i mars 1976 beslöt genomföra möjligheten till särbeskattning för makar som båda arbetar i ett gemensamt företag var det ett steg som togs för att åstadkomma rättvisa åt denna grupp.

Det innebär att denna relativt lilla grupp hade fått betala 500 miljoner för mycket i skatt innan det första steget togs till en likvärdig beskattning. Redan från början fanns det olika uppfattningar om var den nedre gränsen för uppdelning skulle gå — vid 600 eller 400 timmar. Jag förstår inte och har aldrig kunnat förstå att det skulle föreligga större kontrollproblem om man sätter gränsen vid 400 i stället för 600 timmar, och jag noterar med tillfredsställelse att skatteutskouets ordförande Erik Wärnberg i dag uttalat att det var inte så stor skillnad ur kontrollsvnpunkt vilken gräns man här valde. Vad sedan beträffar tredjedelsregeln är jag mer än förvånad över det resonemang som socialdemokraterna för om den. För vissa makar som utför Finansdebatt Finansdebatt fullt likvärdig arbetsinsats framstår tredjedelsregeln som helt orimlig. I vissa fall kan företagstedaren av företagsekonomiska skäl — investeringar och annat —- redovisa en mycket låg inkomst, och då skulle den medhjälpande makens arbetsinkomst reduceras till ett mycket lågt belopp. Jag är som sagt förvånad över socialdemokraternas inställning på den punkten. Men ännu mer förvånad är jag över det resonemang som förs i reservationen om att man nu kan göra en helt godtycklig uppdelning. Grundprincipen i lagstiftningen är och har hela tiden varit att som prund för uppdelningen skall ligga arbetsinsatsen, och att ersättningen skall vara högst marknadsmässig lön. Om man följer den principen kan man inte, som Erik Wärnberg gjorde gällande, tillämpa bestämmelserna så att man delar lika. I speciella fall kan man väl ge den medhjälpande maken nästan hela inkomsten, men det är ingen generell möjlighet, som man fick intryck av att det var när man lyssnade på Erik Wärnberg. Det är ju ändå klart fastslaget att den utförda arbetsinsatsen och den marknadsmässiga lönen skall vara den övre gränsen. Om företaget ett år har givit mycket låg avkastning är det väl inte mer än rimligt att också den medhjälpande maken får ta konsekvenserna och alltså inte får ut marknadsmässig lön. Vi kan inte göra en fördelning som ur alla synpunkter är tillfredsställande och som från såväl fördelnings som kontrollsynpunkt är perfekt, men vi har funnit att man bör ställa kravet på rättvisa ganska högt, och då är den bestämmelse som nu gäller det bästa vi kan åstadkomma. Därför anser vi att den bör få bestå. Beträffande ersättningen åt heltidsstuderande ungdom erkänner motionärerna själva att de i vissa fall genom sitt förslag behandlar dessa ungdomar orättvist. Som skäl härför framhåller man kontrollsvårigheterna och att inget tvåpartsförhållande förekommer. Jag anser emellertid inte att vi bör ställa strängare krav på kontrollmöjligheterna i detta fall än vi gör på många andra områden. När det gäller rätten till avdrag för resa från och till arbetet har vi inget tvåpartsförhållande, och det har heller ingen krävt.

Vi har väl alla ett lika stort intresse av att förhindra skatteflykt, men för den skull skall vi inte skapa ett direkt orättvist skattesystem. En annan fråga som också berörs I skatteutskottets betänkande nr 25 är beräkningen av värdet av förmånen att för privat bruk kunna utnyttja arbetsgivaren tillhörig bil, när fråga är om företagsledare i fåmansföretap. Enligt reservationen 2 skall denna förmån uppskattas till ett värde som motsvarar en körsträcka på 1 000 mil för privat bruk. Enligt av riksdagen i december 1977 antagna anvisningar står det beträffande 42 § kommunalskattelagen bl.a.: ”Bilen skall anses ha körts minst 1 000 mil i privat bruk under året, om icke den skattskyldige kan göra sannolikt att den privata körsträckan har varit mindre.” Detta är en hård skrivning, men det är för att förhindra missbruk. I den socialdemokratiska reservationen krävs en ändring ilagstiftningen, som innebär att en företagsledare som kan bevisa att han inte har använt bilen för personligt bruk ändå skall beskattas som om han använt den för 1 000 mils privat körning. Från beskattningssynpunkt rör det sig här värdemässigt om 6 000-7 000 kr. Socialdemokraternas krav på denna punkt strider, enligt min mening, klart mot den grundsyn som i övrigt präglar vårt skattesystem. AU kräva en beskattning, trots att man kan styrka att bilen inte använts i ifrågavarande omfattning för privat bruk är väl ändå att gå för långt, särskilt som gällande lag klart anger att den skattskyldige skall göra sannolikt att den privata körsträckan har varit mindre in 1000 mil, om värdet av bilförmån skall kunna tas upp till ett lägre belopp än det som motsvarar 1 000 mils användning. Likställighet inför lagen bör gälla också på skattelagstiftningens område. Att helt nonchalera deklarantens bevisföring kan jag aldrig acceptera, och jag känner inte riktigt igen skatteutskottets värderade ordförande, när han argumenterar för denna reservation. Det har också behandlats andra motioner, framför allt i skatteutskottets betänkande nr 24. Där har bl.a. den tidigare nämnda vpk-motionen behandlats. I denna motion krävs att arbetsgivaravgiften för kommunerna skall tas bort. Avstyrkandet har motiverats med att förslagets förverkligande skulle kunna leda till en snedvridning när kommunal verksamhet bedrivs i konkurrens med enskild näringsverksamhet. Man har ju också beslutat att sänka arbetsgivaravgiften till 2 "5, och i samband med det beslutet uttalades att detta var ett led i en slutlig av veckling av avgiften. Dessutom kan väl herr Berndtson och jag, trots olika uppfattning på många punkter, vara överens om ait den utredning som vi båda deltagit i lagt fram ett förslag som innebär en väsentlig utbyggnad av skatteutjämningssystemet. Även beträffande de andra motionsförslagen har utskottet ställt sig negativt. Som jag nyss sade har utskottet uttalat att arbetsgivaravgiften skall av vecklas helt. I principfrågan råder det enighet mellan majoriteten och reservanterna om att det skall finnas ett avgiftsfritt belopp. Det är endast beträffande beloppets storlek som vi har olika uppfattningar, och dessa kan vi nog inte rubba på. Därför skall jag inte heller fortsätta att diskutera den här saken. Vi har ju tidigare haft frågan uppe i riksdagen vid åtskilliga tillfällen.

Herr tal man! Stig Josefson började med att säga att egen företagaren tidigare inte har kunnat dela upp inkomsterna mellan makarna och att detta under en femårsperiod kostat egenföretagarna 500 milj.kr. Man fick lätt intrycket att herr Josefson menar att det nu gäller att få kompensation för de här 300 milj.kr. I konsekvensens namn skulle jag då vilja be herr Josefson att föreslå att Finansdebatt Finansdebatrt bolagsdelägarna lämnar tillbaka de 500 miljoner de tidigare förmodligen Fått i form av oberättigade skattelättnader. Dessa två saker jämkades nämligen ihop till en enhet. när vi 1976 fattade beslut i denna fråga. Jag förstår fortfarande inte att herr Josefson kan bestrida att det rör sig om en godtycklig uppdelning. Det är faktiskt fråga om en godtycklig uppdelning. Var och en som driver ett företag får dela inkomsterna nfellan makarna upp tillen nivå, som innebär att den medhjälpande maken får en marknadsmissig ersättning. Man kan då ha t.ex. 50 000 kr. var i inkomst, dvs. tillsammans 100 000 kr. av ett företag. En så stor inkomst redovisar inte vårt lands småföretagare, utan praktiskt taget överallt går det i fortsättningen att dela inkomsten mitt itu, om nan vill göra det — och det vore ju underligt om man inte ville det, när det är laghigt att göra det. Hur kan man då ha så små inkomster, undrar kanske herr Josefson. Jo. det är tack vare det företagsskattesystem vi har i vårt land där man får skriva ner maskiner, inventarier och lager, så att man inte behöver redovisa deras fulla värde. Man kan på detta sätt gömma undan jättelika skatteskulder fram till den dag när man avvecklar företaget. Det betyder att man inte behöver ta fram den verkliga inkomsten utan sparar den till sämre tider eller till den dag då man avvecklar företaget. Därför behöver man inte ta ut full ersättning utan det går mycket bra att dela inkomsten mitt itu mellan två makar. Jag förstår inte varför herr Josefson fortsätter att bestrida detta. Det är ju den ordning som genomfördes hösten 1976. Herr Josefson fortsatte med att säga att jag litar mindre på småföretagare än på andra. Jag har sagt att så inte alls är förhållandet. Jag hävdar med stor bestämdhet att alla skattskyldiga är lika goda. Men på andra områden försöker vi skapa komroli möjligheter, medan vi här i stället försöker upphäva sådana. Också jag vill ha en rättvis beskattning, men vari ligger egentligen rättvisan i det förhållande som jag talat om, nämligen aut det är möjligt att dela inkomsten mitt itu mellan makarna, helt efter eget gottfinnande, även om den ena av dem gör en insats som är värd åtskilligt mycket mer? I mitt förra anförande framställde jag inte något yrkande, herr talman. men det ber jag att få göra nu. Jag hemställer om bifall till de reservationer som är fogade vid de betänkanden av skatteutskottet som vi nu behandlar.

Herr talman! Stig Josefsons sätt att trösta kommunerna med att också de får lättnader, om arbetsgivaravgiften avvecklas över hela linjen, tycker jag påminner om det gama talesättet att när det regnar på prästen, så droppar det på klockaren. Det är ju inte för att underlätta för kommunerna som man minskar arbetsgivaravgiften över hela linjen. Sedan noterar jag att vi fortfarande vet precis lika litet som förut om när det enligt skatteutskottet kan föreligga snedvriden konkurrens mellan landsting och kommuner å ena sidan och enskild näringsverksamhet å den andra. Kommuners och landstings verksamhet är ju så avskild från det som brukar betecknas som enskild näringsverksamhet att sådant konkurrensförhållande knappast kan föreligga. Jag tycker att det är lika bra, Stig Josefson, att ni erkänner att ni här har yxat till ett argument för avslag på motionen utan att ha täckning för det. Detta är ett utslag av den ettekt som sidbytet i kanslihuset har fått, nämligen att ni nu vill glömma bort den ändrade kostnadsfördelning mellan stat och kommun som ni tidigare så ivrigt förespråkat från de borgerliga partierna. Låt mig, herr talman, erinra om att i den borgerliga reservation som ledde fram till den första kommunalckonomiska utredningen — dvs. den som föregick den som Josefson och jag fram till nyligen har arbetat i — beskrevs situationen så här: "Utbyggnaden av den kommunala verksamheten har lett till stora ekonomiska påfrestningar för kommunerna. Då expansionen i hög grad sammanhänger med att staten genom direkta beslut ålagt kommunerna nya uppgilter, är det enligt utskottets uppfattning nödvändigt att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun särskilt uppmärksammas.” Man betonade värdet av att den offentliga verksamheten utbygges genom lokala och regionala kommunala organ och tillade: ”En förutsättning måste emellertid vara att staten i rimlig grad medverkar vid finansieringen. Den snabba kostnadsövervältringen från stat till kommun som ägt rum under lång tid har —-—-- haft både olyckliga verkningar för den kommunala självstyrelsen och negativa konsekvenser iskattepolitiskt hänseende.” Ni vill nu glömma de skrivningarna bakom vilka stod inte mindre än två nuvarande statsråd, herrar Staffan Burenstam Linder och Nils Åsling. Nu är det tydligen förenligt med den kommunala självstyrelsen att ålägga kommunerna begränsningar av olika slag och inte medverka till lättnader. Man är på vissa håll t.o.m. beredd att införa ett skattetak.

Herr talman! Erik Wärnberg antyder att jag, när jag nämnde de 500 miljonerna, på något sätt ville ge sken av att de var en kompensation för tidigare år. men det är ingalunda så. Att jag sade detta berodde framför allt på inledningen i reservationen från de socialdemokratiska ledamöterna, där man talar om att bördorna inte fördelas rättvist. Talar man om rättvisa kan man ha i åtanke hur förhållandena var under den femårsperioden. Fortfarande kan jag inte förstå Erik Wärnbergs resonemang om att det är en fullständigt godtycklig uppdelning. Så är det inte! Jag har respekt för vad vi har beslutat och för vad som står i lagen, nämligen att det är timantalet som är avgörande. Hur man komma fram till att det är en totalt godtycklig uppdelning kan jag inte förstå. Det är som jag sagt timmarna och den arbetsmarknadsmässiga lönen som ligger till grund för uppdelningen. Det må vara riktigt att det i vissa fall är möjligt att komma fram till en lika uppdelning, men att uppdelningen är totalt godtycklig är det enligt min uppfattning felaktigt att säga. Vidare vill jag till Erik Wärnberg säga att så gynnsamt är det inte att vara företagare att man bara kan göra avskrivningar och åter avskrivningar. Inte minst de senaste åren har gett besked om att svenska företag, och framför allt Finansdebatt Finansdebatt 150 de mindre företagen, inte befinner sig i den gynnsamma situationen. De mindre företagens möjligheter till avskrivningar har varit ytterst begränsade. Visserligen har deras möjligheter förbättrats något under de senaste åren, men det är endast storföretagen som haft verkliga möjligheter till konsolidering genom avskrivningar och avsättningar till investeringskonto. När Erik Wärnberg säger att man inom andra områden vidgar kontrollen, så minskar man den ju här för denna grupp. Jag kan aldrig tänka mig att Erik Wiärnberg skulle sätta värdet av kontrollen så högt, att han skulle se det som en målsättning att gå tillbaka till systemet före 1976. Gör man jämförelsen måste vi även se på utgångsläget. Det är en väsentlig skillnad mellan dem som haft särbeskattning sedan 1971 och den grupp som haft sambeskattningen kvar till 1976.
Herr talman! Det är ganska konstigt att Stig Josefson inte vill förstå det här med en godtycklig uppdelning. Det är ju så i lagstiftningen att man inom gränsen för marknadsmässig ersättning åt medhjälparen äger rätt att fördela inkomsten hur man vill. Vi måste vara överens om att det är så.

Ändå har företagsledaren förmodligen satt in rätt mycket pengar som han borde få avkastning på. Inom den här gränsen kan man då godtyckligt göra hur man vill. Jag vill inte gå tillbaka till det som gällde före våren 1976. Jag har varit med om alt utarbeta förslaget som antogs på våren 1976, men jag anser att den tredjedelsregel som då infördes och som det rådde rätt stor enighet om var det effektivaste kontrollmedlet. Men det var inte bara ett kontrollmedel, utan det var också ett allvarligt försök att schablonmässigt skilja på vad den företagsledande maken och den medhjälpande maken gjorde. Det var ungefär en marknadsmässig fördelning av inkomsterna. Låt mig sedan ta upp en sak som jag inte hann med i mitt förra inlägg och som gäller företagsledarens bilförmåner. Man måste skilja på att kunna bevisa och göra troligt, som Stig Josefson sade. Företagsledaren behöver nämligen inte bevisa; han behöver bara göra troligt. Det är enligt mitt sätt att se en väsentlig skillnad. Om en eller annan företagsledare inte använder bilen en sträcka på I 000 mil, har han ändå en möjlighet att helt enkelt ta ut bilen ur företagets räkenskaper och använda den som privatbil och sedan debitera företaget alla kostnader för användningen av bilen i företagets tjänst. Det har man lika stor rätt att göra, och det kan man mycket väl göra, men jag tror alt det bara är ett fåtal som drabbas.
Herr talman! Det talas i anvisningarna till 42 § kommunallagen om att göra sannolikt. Jag anser att man här har drivit deklarantens skyldighet att göra sannolikt så hårt att risken för missbruk inte är stor. Samtidigt måste vi ju också tänka på respekten för deklarantens uppgifter och kravet på rättvis beskattning. Beträffande resonemanget om den godtyckliga utdelningen utgår Erik Wärnberg från att medhjälparen alltid har gjort full arbetstid. Då är naturligtvis utsikterna större att medhjälparen kan komma upp i en lika stor inkomst som företagsledaren, eller kanske större inkomst. Men hela tiden gäller att lönen inte får överstiga den marknadsmässiga lönen, vilket innebär all han inte kan få större ersättning än om han hade arbetat hos en annan arbetsgivare. Vidare har denna lagstiftning tillkommit för att den som gör en dehidsinsats i det gemensamma företaget också skall ha möjlighet att beskattas för sin arbetsinkomst. I de fallen, Erik Wärnberg, går det inte att göra en sådan godtycklig uppdelning.

Jag kan till att börja med instämma i vad herr Josefson har sagt och även i det yrkande som han har ställt. Sedan vill jag ta upp en aspekt på 30 000-kronorsavdraget, som jag har för mig att vi inte tidigare har berört. Vi är ju överens om att en egenföretagares rörelseinkomst till en viss del består av kapitalavkastning—det var ju därför som det vid Hagauppgörelserna beslöts att man skulle införa 18 000-kronorsavdraget. Men sedan dess har det varit en hög inflation med åtföljande kostnadsfördyringar, vilka kraftigt urholkat de belopp som tidigare beslut gällde. År 1976 beslöt den nya borgerliga regeringen att höja beloppet till 30 000 kr., vilket i praktiken innebär maximalt 240 kr. i total lättnad. Det har omvittnats från talarstolen att så är fallet. Men samtidigt har det införts åtskilliga nya pålagor av annan art på företagsamheten. Socialdemokraternas reservation kom som ett brev på posten men avslogs av riksdagen. Man kom igen våren 1977 med samma krav — även då med samma resultat. Nu har vi våren 1978, och nu står vi åter inför ett beslut om att avslå en socialdemokratisk motion med samma innehåll. Från socialdemokratiska synpunkt har ingenting hänt sedan den dag då man träffade Hagaöverenskommelsen. Jag tycker att detta tyder på att verkligheten är en svår fiende till socialdemokraterna. När det gäller familjebeskattningen av egenföretagare beslöt riksdagen Finansdebatt Finansdebatt våren 1976 att slopa den s.k. faktiska sambeskattningen — eller tredjedelsregeln, som den mest brukar kallas. Detta genomfördes ju också utan socialdemokratisk medverkan. Man kom tillbaka såväl våren 1977 som våren 1978 med krav på att de gamla reglerna skulle återinföras. Enligt socialdemokratisk uppfattning är det alltså höjden av rättvisa att den ena maken tjänar dubbelt så mycket som den andra, medan det är höjden av orättvisa om de skulle tjäna lika mycket. Skillnaden är 16 2/3 24 av den sammanlagda inkomsten, och de nya reglerna betecknas av socialdemokraterna som ”missbruk”, som ”godtycklig uppdelning av det gemensamma företagets vinstresultat” och så att ”vissa grupper av företagare får omotiverade skattelättnader” — för att citera några av deras egna reservationer. Borde inte fakta kunna stämma till någon eftertanke? Borde inte även socialdemokraterna kunna förmå sig att inse att just dem det gäller utgör en liten grupp i samhället, för vilken åttatimmarsdagen inte är någon verklighet? Borde det inte vara dags att sluta upp med att peka ut just denna grupp som ”skattesmitare” eller ”speciellt gynnade av skattefavörer”? Jag tycker det, och jag är glad över att herr Wärnberg nyss från talarstolen tog avstånd från sådana här beskyllningar. Men tyvärr är herr Wärnberg ganska ensam om detta i det socialdemokratiska partiet vad gäller den propaganda som förs på olika håll. Där har man tyvärr den uppfattning jag här berört. När vi I skatteutskottet behandlade dessa frågor, hade vi tillgång till de stencilerade upplagorna av bl.a. motionerna 1455 och 654 av herr Palme m.fl. I motion 1455 står under rubriken ”Kapitalbeskattningen m.m.” i fråga om förmån av fritt bränsle från egen fastighet, att socialdemokraterna utan att frånträda sin principiella ståndpunkt inte skulle ställa några krav på ändring av riksdagsbeslutet.

Jag vet inte om man av detta skall dra den slutsatsen att vedskatten ger så litet pengar att den är försumbar. Men om så är fallet, har jag väldigt svårt att förstå varför socialdemokraterna så hårt har slagit vakt om just den inkomstkällan.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
Herr talman! Jag skall bara på en enda punkt bemöta Kurt Söderström. Det gäller frågan om vedskatten, som han uttryckte det. Detta är en principfråga — det har vi alltid hävdat. När frågan senast var uppe i kammaren sade vi att det gällde ytterst litet pengar. Därför spelar det från statsfinansiell synpunkt egentligen inte någon större roll om vi har vedskatt eller inte. Redan när den avskaffades var den så låg att den betydde väldigt litet. Men när man avskaffade vedskatten bröt man emot en viktig princip i vår beskattning, nämligen principen att den som har ett företag måste skatta för alla sina naturauttag. Vedskatten är emellertid inte av den arten att jag anser att vi för att få den återinförd behöver besvära kammaren på samma sätt som de som ville ta bort den gjorde i tio år. Så mycket betyder den inte.
Herr talman! Jag har respekt för att det var en principfråga. Men jag tycker att man är litet inkonsekvent när man inte håller på denna princip, medan man benhårt håller på principerna när det gäller de andra punkterna som jag berörde. Herr Wärnberg sade i sitt första inlägg att det är svårt att avgöra hur stor skillnaden skall vara. Han talade då om tredjedelsregeln. Om det är så svårt att avgöra, varför är då tredjedelsregeln så helig för socialdemokraterna? Herr Wärnberg sade vidare om 400 timmar att det är ett slag i luften. I nästa andetag sade herr Wärnberg att det inte är någon större skillnad på 400 timmar och 600 timmar. Varför är man då så kategorisk och begär en ändring från 400 tillbaka till 600 timmar? Min huvudinställning är densamma som det motto vi har, att det skall löna sig att arbeta. Då skall man inte här i riksdagen försöka att ta bort lusten och motivationen att arbeta även från dem som fortfarande har den kvar. Jag tror att det finns tillräckligt många förut som tappat den lusten. Det, herr talman, tror jag kraftigt har bidragit till de svårigheter som vi i dag har både i vår ekonomi och på arbetsmarknaden.
Herr talman! Låt mig börja med det sista. Det verkar på herr Söderström som om de nya lösningar att dela inkomsterna mellan makar på ett annat sätt, att ta bort vedskatten och att införa en regel om 400 i stället för 600 ummar för att dela makarnas inkomster, dessa utomordentligt stora och viktiga reformer som ni har genomfört, inte skulle ha gjort någon nytta för företagsamheten i det här landet, för den har faktiskt fortsatt att minska även sedan dessa ändringar togs in i bilden. Det är alltså inte så, att de här frågorna kan vara avskräckande för någon att starta ett företag. Sedan vill jag säga att tredjedelsregeln inte är helig. Jag har i anförande efter anförande sagt att om vi skall hitta någon annan fördelning — 60 96 resp. 40 26,65 26 resp. 35 96, 70 26 resp. 30 26 — så är vi beredda att diskutera ett sådant förslag. men vi vill inte ha en godtycklig uppdelning. Kan man hitta Finansdebatt Finansdebatt någon annan regel som bättre stämmer med verkligheten, så gärna för oss. Men hittills tycker vi att tredjedelsregeln bäst stämmer med verkligheten. Sedan är det naturligtvis inte helt likgiltigt om det är 400 elter 600 timmar. Det är naturligtvis lättare att kontrollera om det är en litet längre tid man måste arbeta i företaget för att få dela inkomsterna än om det är en kortare tid. Men jag anser att bevisföringen är så oerhört svår när det gäller båda dessa regler att det är en nyansskillnad.
Herr talman! Vad vi inför är i så fall inte en tredjedelsregel utan en hälftenregel. Skillnaden är. som jag sade förut, 16 2/3 926. Om vi hade föreslagit 40 96 i stället för 33,5 96 är jag bergsäker på att samma reservation hade kommit från socialdemokraterna. Tyvärr måste jag ha den uppfattningen. Att jag framför de här synpunkterna beror på att jag råkar umgås i småföretagarkretsar. Jag är engagerad där, och jag kan inte komma ut någon gång i de kretsarna utan att notera den irritation som råder över de pålagor som vi belastar våra småföretagare med. Eftersom jag har samma uppfattning som de i den frågan, tycker jag att det är min skyldighet att föra fram den uppfattningen i riksdagen.

Fierr talman! Det finns en del vanor i riksdagen som i mycket hög utsträckning förvånar en nykomling. Dit hör vanan — eller ovanan, kanske man skulle kunna säga — att så ofta som möjligt upprepa samma sak. Det är högst begripligt att vi som är politiker alltid upprepar oss i valrörelserna vart tredje år. Då talar vi vid varje tillfälle till nya åhörare. Men här i kammaren är det faktiskt inte så. Här för utskottsledamöter den debatt som vi inte har fört i utskotten, eftersom positionerna är låsta och eftersom ingen väljare kan lyssna till argumenten. Men det måste vara tröttsamt för våra få åhörare och för stenograferna att ständigt märka hur exakt samma fråga och samma talesätt återkommer. Jag står här i alla fall, därtill nödd och tvungen på grund av att samma motioner och samma förslag också ständigt återkommer. Vi har ältat våra skiljaktiga uppfattningar så ofta och så länge att jag skall fatta mig mycket kort. Jag skall bara återkomma till en av de frågor som har diskuterats. Vi hade för tre eller fyra månader sedan uppe frågan om beskauning av äkta makar i fåmansföretag, och riksdagens majoritet avslog socialdemokraternas förslag. Nu är det här igen, och det förstår jag. Oppositionen kan naturligtvis inte ändra uppfattning på tre månader. Och det är klart, vill man inte sträva mot en fullständig särbeskattning av äkta makar så vill man inte. Regeringspartierna däremot vill det, och vi har inte heller ändrat inställning. Jag tänker alltså på det yrkande som herrarna nu talat om länge. yrkandet om den s.k. tredjedelsregeln vid beskattning av makar som båda arbetar i ett familjeföretag. Jag tycker för min del att den numera lika väl skulle kunna kallas hälftenregeln. Den innebär ju faktiskt att även om två makar arbetar precis lika lång tid i sitt gemensamma företag skall den enas insats bara anses vara värd hälften av den andres — om den socialdemokratiska motionen skulle bifallas, vill säga. Ett sådant förslag rimmar illa med alla strävanden mot jämlikhet och jämställdhet, vilket är två olika saker. Reservanterna säger som vanligt att alla tänkbara uppdelningar kan ske när det gäller att skaffa gynnsammare förhållanden för familjemedlemmar. Så är det inte, och det är fler som sagt det förut. Jag måste i alla fall upprepa att lagtexten kräver att det skall vara fråga om en marknadsmässig lön för den medarbetande makens insats. Vad som är marknadsmässig lön är inte godtycke utan det går att fastställa något så när. Det anser tydligen även reservanterna om man får döma av reservationens lagtext. Marknadsmässig lön betyder inte att man kan godkänna, om t.ex. en man sköter bokföringen i ett företag där hustrun är företagsledare, att mannen får en lön som motsvarar direktörens. Det är inte fråga om den valfrihet som det påstås i motionen. — Det är roligt att höra att Erik Wärnberg har konstaterat att det inte är lättare att kontrollera om en människa har arbetat 600 timmar eller 400. Jag vill sluta med att säga att jag tycker att det är bra att Erik Wärnberg inte troratt skattemoralen är sämre hos egenföretagare än hos andra. Då tycker jag att de inte heller skall straffbeskattas mer än andra. Det är nämligen inte, herr talman, fråga om någon favorisering av en viss grupp skattskyldiga från regeringspartiernas sida. Det är fråga om att inte straffbeskatta äktenskap.